Fru talman! Jag kommer främst att behandla reservationerna 1, 2, 4 och 6 till betänkandet om föräldraförsäkringen. Margareta Hemmingsson kommer i sitt anförande att beröra de övriga delarna av betänkandet. Jag tycker att det är glädjande att det i riksdagen finns ett så stort intresse för barnfamiljernas ekonomiska situation. I socialutskottet pågår också förhandlingar mellan partierna under socialminister Sten Anderssons ledning, och flera av de frågor som behandlas i betänkandet finns med i de förhandlingarna. Den familjeberedning som har arbetat på socialdepartementet har redovisat hur barnfamiljernas ekonomiska situation kraftigt har urholkats, framför allt under tidsperioden mellan 1976 och 1982. De kraftiga reallöneförsämringar som har drabbat de flesta grupper i samhället har slagit allra hårdast mot barnfamiljerna, i synnerhet mot industriarbetarfamiljerna. Andelen socialhjälpstagare har ökat i landet, och en undersökning från Stockholms kommun visar att det är barnfamiljerna i vanliga inkomstlägen och med höga hyror som framför allt har drabbats. Till detta kommer att bostadsbidraget har minskat i värde med ca 30 96 sedan 1976 och att familjestödet har urholkats under den perioden. Dessutom har barnfamiljerna drabbats av den ökade arbetslösheten. I betänkandet lyfter nu moderaterna och centern ut ett par av de frågor som diskuteras i förhandlingarna mellan partierna i socialutskottet och socialministern. I det paket som familjeberedningen har lagt fram ingår en höjning av barnbidragen och flerbarnstilläggen, av studiebidragen och av bostadsbidragen. Där har beredningsgruppen också föreslagit en höjning av garantibelop Nu föreslår moderaterna att garantibeloppet höjs till 55 kr. per dag från den 1 juli 1984 och centern att det höjs till 40 kr. per dag från den 1 januari 1985. Centern vill också koppla denna höjning till en förlängning av den särskilda föräldrapenningen med sex månader med ersättning enligt garantibeloppet, vilket skulle innebära en förlängning tills barnet är 18 månader. Man skriver också att man vill ha till stånd en långsiktig förändring till dess barnet blir tre år. Centern föreslår alltså en beskattad vårdnadsersättning med en ersättning på 40 kr. om dagen, med en begränsad möjlighet att användas av dem som är förvärvsarbetande. Det intressanta med de här olika förslagen är dels vad de får för effekter för olika grupper av barnfamiljer, dels hur de föreslås finansieras. Sammanfattningsvis skulle man om de borgerliga partiernas familjepolitiska förslag, i synnerhet då moderaternas, kunna säga att de älskar och slår ihjäl med samma glada själ. Moderaterna skriver rent av i sin partimotion att det är nödvändigt att ta hänsyn till effekterna av olika politiska beslut utifrån en familjepolitisk helhetsbedömning som sträcker sig längre än vad som uppfattas vara traditionell familjepolitik i form av särskilda stödåtgärder. Men moderaterna borde nog ha gjort en sådan samlad bedömning av sina egna förslag — det blir inte så mycket kvar av de stolta parollerna när man går igenom vad moderaterna har föreslagit på olika områden som berör barnfamiljerna. Höjningen av garantinivån till 55 kr. om dagen vill moderaterna finansiera genom att kraftigt urholka sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Man vill införa en regel som säger att ersättningsnivån under de tio första dagarna bara skall vara 60 96 i sjukförsäkringen och efter de tio första dagarna 80 2. Man vill sänka ersättningsnivån i föräldraförsäkringen från 90 96 av inkomsten till 80 70 av inkomsten. Här kan man konstatera att en industriarbetare skulle förlora i runt tal 1100 kr. vid tio dagars sjukskrivning. Det drabbar familjer med två förvärvsarbetande dubbelt. Om man därtill lägger moderaternas övriga förslag, t.ex. om borttagande av räntebidragen för flerbostadshusen, som också slår mot barnfamiljerna, blir effekten ännu större. Det skulle innebära en hyreshöjning med 3 000 kr. för en normal trerummare 1985 och med 8 000 kr. mot slutet av 1980-talet. Om man räknar fram den samlade effekten på hushållen av moderaternas olika förslag som berör barnfamiljerna finner man att en höginkomsttagarfamilj med två vuxna och två barn som bor i villa skulle få en förstärkning med över 7 000 kr., medan en industriarbetarfamilj med två vuxna, där mannen jobbar heltid och kvinnan deltid, som har två barn och som bor i ett flerfamiljshus med räntebidrag skulle förlora 3 800 kr. i månaden. En ensamstående lågavlönad med ett barn, som jobbar heltid och som bor i ett Till detta skall läggas att det obeskattade vårdnadsbidrag på 6 000 kr. som moderaterna har föreslagit skall finansieras med kraftiga minskningar av statsbidraget till barnomsorgen. Ett minus på 440 miljoner till barnomsorgen, talar man om i sin motion. Centern vill finansiera sin höjning av vårdnadsersättningen och höjningen av garantibeloppet till 40 kr. per dag med ett höjt förslagsanslag om 300 milj.kr., vilket är hälften av vad som anges i centerns motion. Varifrån skall då centern ta sina pengar? Här kan man konstatera att centern också har en rad olika förslag som på olika sätt slår emot barnfamiljerna. Ett exempel är att centern i likhet med folkpartiet vill återinföra karensdagarna i sjukförsäkringen, vilket skulle slå väldigt hårt mot breda industriarbetargrupper med utsatta yrken, t.ex. byggnadsarbetare och livsmedelsarbetare, och då särskilt mot barnfamiljerna. Dessutom vill man minska statsbidraget till barnomsorgen så att det inte utgår efter prestation som statsbidraget gör i dag. Den samlade effekten för hushållen av centerns förslag blir att en höginkomsttagarfamilj med två vuxna och två barn som bor i en villa tjänar ungefär 500 kr. i månaden, medan en industriarbetarfamilj där mannen jobbar heltid och kvinnan deltid och som bor i ett flerbostadshus med räntebidrag förlorar 1 700 kr. i månaden. En ensamstående låginkomsttagare med ett barn förlorar ungefär 450 kr. i månaden. Man måste ju se på den samlade effekten av de olika förslag som läggs fram, eftersom det är barnfamiljernas samlade ekonomi som det handlar om. Om vårdnadsbidraget skulle man kunna säga att det påminner om en politisk kosmetika, som sitter löst när det verkligen gäller. Ni hade ju sex år på er att genomföra vårdnadsbidraget. Det visade sig att ni inte kunde komma överens inom borgerligheten om ett förslag. Centerns vårdnadsersättning och moderaternas vårdnadsbidrag är framför allt bra för familjer där den som har ett förvärvsarbete har en god inkomst. Moderaterna vill ju använda vårdnadsbidraget som ett tillhygge när det gäller barnomsorgen. Centerns förslag är konstruerat så, att det kommer att bli en fattigdomsfälla för de kvinnor som eventuellt vill gå ut och arbeta. Men det kommer att ställa sig svårt att få det lönsamt med ett arbete. Med tanke på de diskussioner som förts kan man konstatera att inga bidrag i världen kan ersätta en inkomst. Man löper stor risk att slå blå dunster i ögonen på barnfamiljerna om man inte redovisar de samlade effekterna av de förslag som läggs fram. Här kan vi konstatera att det har skett en strukturell förändring i samhället, där det är nödvändigt med två inkomster för att klara familjeekonomin, inte bara i Sverige utan även i andra länder i västvärlden. Kvinnorna vill ju arbeta. Det är då samhällets skyldighet att skapa förutsättningar för detta genom en snabb utbyggnad av barnomsorgen och på sikt genom en kortare arbetstid. Det finns en strävan hos kvinnorna att bli självständiga. Det gäller under äktenskapet. Tar man också hänsyn till den splittrade familjebild som vi har nu för tiden på grund av de många skilsmässorna, så finns det ett klart behov för kvinnorna att vara ekonomiskt självständiga. Det gäller också inför ålderdomen, och möjligheten att få en ordentlig pension. Sammanfattningsvis: Om vi nu ser på vad det är för åtgärder som vidtagits kan vi konstatera att den socialdemokratiska regeringen hittills satsat 2 miljarder kronor på en höjning av barnbidraget och en fördubbling av flerbarnstillägget. Man har höjt åldersgränsen till 18 år. Bostadsbidraget höjs från den 1 april i år, och det kommer att innebära att en trebarnsfamilj med en och en halv industriarbetarlön får 2 400 kr. mer per år. Familjeberedningen föreslår nu i ett första steg satsningar för barnfamiljerna på 1,4 miljarder som innefattar en höjning av barnbidraget med 500 kr., höjningar av flerbarnstilläggen, höjning av garantinivån i föräldraförsäkringen till 48 kr., en förlängning av bidragsförskottet från 18 till 20 år, bidragsförskott till ensamstående adoptivföräldrar och en höjning av bostadsbidragen för 300 milj.kr. Det är vår förhoppning att partierna i den gemensamma överläggningen kan diskutera sig fram till en lösning på barnfamiljernas ekonomiska bekymmer och visa att den goda viljan finns att stödja barnfamiljerna, inte minst genom att komma överens om en hållbar finansiering. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna 1, 2, 4 och 6. De övriga reservationerna kommer att tas upp av Margareta Hemmingsson.
Fru talman! Monica Andersson framstår som företrädare för ett parti som har mängder av åtgärder i sin hand för barnfamiljernas fromma. Tyvärr är det inte så i verkligheten. Att familjeberedningen i regeringskansliet har en mängd uppfattningar och förslag har vi blivit medvetna om, men regeringen har inte ställt sig bakom dessa förslag. Det föreligger ingen proposition för behandling i riksdagen i dag. Vad vi står inför är en tomhänthet från regeringspartiets sida, hur mycket man än tycks vilja i vissa grupper inom partiet. Från socialförsäkringsutskottet finns ingen deltagare i den förhandlingsgrupp som sitter i socialutskottet med visst bistånd från skatteutskottet. Vi har alltså över huvud taget inte varit hörda i den debatten. Den kritik som vi alltid har fått för vårt förslag om vårdnadsersättning kommer nu tillbaka. Man måste se vad vårdnadsersättningen står för. Den står för en möjlighet för vissa familjer att få en ökad valfrihet i en viss given situation. Det finns inget annat parti som i dag ställer upp för den grupp av människor det här rör sig om: de som själva en kortare eller längre tid vill ta vård om sina egna barn i eget hem. Att det skulle vara en fattigdomsfälla har jag svårt att se. Det skulle i stället innebära en möjlighet för familjer att kunna ta hand om och vårda sina barn, till fördel för familjerna. Vi hade en debatt här i kammaren för några år sedan där kritiken ifrån Monica Andersson var oerhört hård när det gällde utbyggnadstakten i barnomsorgen. Aldrig någonsin har utbyggnadstakten i barnomsorgen varit så hög som just då. Nu ser vi att den har stagnerat. Att bygga kvinnors möjligheter att gå ut i förvärvsarbete på en snabb utbyggnad av barnomsorgen faller alltså på sin egen orimlighet, eftersom det i dag inte sker någon snabb utbyggnad på det området. Det är därför viktigt, anser vi, att man omfördelar de resurser som finns för att se till att just barnomsorgsfrågan löses på bästa sätt. Där ställer emellertid inte regeringen upp. I stället fördelas statsbidragen till fördel för storstäderna. Kommunförbundets analys har i dagarna visat just detta faktum. Man tar från de kommuner som har satsat på familjedaghem — där ingår väldigt många glesbygdskommuner — och för över medlen till storstäderna. Stockholms kommun gynnas verkligen av detta statsbidragssystem. Vi tycker att det är ett orättfärdigt sätt att ta från de fattiga och ge till de rika.
Fru talman! Till Karin Israelsson skulle jag vilja säga följande. När man diskuterar åtgärder till stöd för barnfamiljerna måste man se till hela deras ekonomiska situation och inte endast bryta loss de speciella familjestöden. Man kan tyvärr konstatera att de borgerliga partierna i sina motioner ger till barnfamiljerna med den ena handen och tar tillbaka med den andra - genom de olika förslag man har om försämringar av sjukförsäkringen, genom försämringar av räntebidragen och genom en lång rad andra åtgärder som skulle innebära ett svårt slag mot barnfamiljerna. När man bedömer de olika förslagen måste man ha det sammanhanget klart för sig. Jag tycker inte att det är riktigt att säga att regeringen kommer tomhänt. En beredningsgrupp inom socialdepartementet har gått igenom de olika förslag som kommit från ett antal utredningar. Den beredningsgruppen har lagt fram ett förslag som är ett första steg. Man avser att komma med ytterligare förslag längre fram. Vad det nu handlar om är att komma överens om former för finansiering av de förslag till stöd för barnfamiljerna som diskuteras och som förts fram i partiernas motioner. Eftersom vi har ett gemensamt ansvar för att budgetunderskottet inte får öka, måste vi också hitta lämpliga finansieringsformer. Det måste vara finansieringsformer som inte drabbar barnfamiljerna med försämringar i ena änden, utan som innebär ett reellt stöd till barnfamiljerna. När det gäller valfriheten för barnfamiljerna hävdar Karin Israelsson att centern skulle vara det enda parti som garanterar valfrihet. Det vill jag bestämt bestrida. Om barnfamiljerna skall ha en reell valfrihet och kunna klara sin ekonomi, måste man se till deras totala ekonomiska situation. Även här handlar det om ett stöd till barnfamiljerna. Man skall inte genom olika åtgärder ingripa emot dem som har en förvärvsinkomst och försämra deras försäkringsförmåner på olika områden, vilket föreslås när det gäller sjukförsäkringen, t.ex. Sedan till frågan om statsbidragen till barnomsorgen. När statsbidragen betalas ut bör det finnas en garanti för att det är de kommuner som tar sitt ansvar för att bygga ut barnomsorgen som får statsbidrag, så att man inte bara smetar ut statsbidragen över hela landet utan att det får någon effekt. Nu har man i statsbidragssystemet ännu kraftigare förstärkt ett sådant krav på utbyggnad av barnomsorgen, vilket förhoppningsvis kommer att leda till att kommunerna, trots deras svåra ekonomiska situation, har möjlighet att fortsätta den utbyggnad av barnomsorgen som så väl behövs.
Fru talman! Monica Andersson säger att man skall se på hela den ekonomiska situationen för familjerna. Regeringen saknar verkligen den helhetssynen, eftersom den inte på något vis kompenserar barnfamiljerna för den kostnadsökning som de redan har drabbats av. Negativa devalveringseffekter, momshöjningen, borttagandet av livsmedelssubventioner samt ett stort antal skatteoch taxehöjningar har redan i dag hårt drabbat familjernas ekonomi. Den statistik som finns rörande detta redovisar faktiskt sådana fakta. Ett stort antal barnfamiljer söker i dag socialbidrag för att klara försörjningen för dagen. Jag tycker att den socialdemokratiska regeringen har tagit en stor pott från barnfamiljerna utan att ge något annat än nålpengar tillbaka. Budgetunderskottet får inte öka, säger Monica Andersson. Det är alldeles riktigt. Det kräver naturligtvis att man tittar på olika finansieringsformer. Vi har, genom en förändring i statsbidraget till barnomsorgen, hittat pengar som kan omfördelas till andra grupper än dem som i dag får del av detta statsbidrag. I en sådan här trängd situation måste man också vara medveten om att det finns ekonomiska olikheter även mellan barnfamiljer och undersöka om det är möjligt att omfördela inom den gruppen — hur gärna man än vill att omfördelningen skall ske mellan barnfamiljer och icke barnfamiljer. I dag saknas det valfrihet i barnomsorgen. Får socialdemokraterna fortsätta att regera och styra barnomsorgen till den dyra daghemsformen, kommer valfriheten att minska ytterligare. Det finns en lång rad av nya idéer inom barnomsorgen som socialdemokraterna vill kväva genom att neka statsbidrag till dessa typer av barnomsorg. Jag tror inte att de kommuner som har sin barnomsorg ordnad i familjedaghem vill gå med på Monica Anderssons påstående att de inte har byggt ut sin barnomsorg. Vi anser att familjedaghem är en fullvärdig barnomsorgsform, som också är en positiv utveckling i en kommun. I dag straffas de kommuner som har satsat på familjedaghem. Är det fel att anordna familjedaghem, eftersom regeringen inte uppskattar den omsorgsformen? Det är den dyra barnomsorgen som prioriteras av socialdemokraterna. Det kommer att sätta streck för utbyggnaden och innebära att köerna till barnomsorgen fortsätter att växa. Det finns alltså ingen valfrihet i det programmet.
Fru talman! Karin Israelsson hävdade i sitt inlägg att den ekonomiska politik som regeringen bedriver skulle ha drabbat barnfamiljerna. Jag vill kraftigt bestrida det påståendet. Om vi ser på den period då de borgerliga regeringarna satt vid makten, finner vi att det var prisökningar på över 80 9o mellan 1976 och 1982. Under den perioden genomfördes också ett antal devalveringar. Reallönesänkningar för barnfamiljerna var resultatet av den politiken. Framför allt i industriarbetargrupperna blev det fråga om kraftiga reallöneförsämringar för barnfamiljerna. Den socialdemokratiska regeringen bedriver nu en politik som — i kombination med en hårdhänt ekonomisk politik där inflationen hålls nere — innebär att man försöker uppnå, för första gången på bra många år, målet om reallöneförbättringar för löntagarna, och därmed också för barnfamiljerna. Karin Israelsson säger att det är olikheter mellan barnfamiljerna. Ja, det kan man sannerligen hålla med om. Därför måste vi genomföra åtgärder som verkligen höjer standarden för de barnfamiljer som behöver det. Jag kan då konstatera att samtliga borgerliga partier har lagt fram förslag som innebär kraftiga försämringar för ensamstående med barn, vilka verkligen inte har någon ljus ekonomisk situation utan behöver stöd. När man skall finansiera de olika förbättringar för barnfamiljerna som föreslagits får man akta sig, så att man inte kommer med sådana förslag som går ut över olika grupper av barnfamiljer som har det kärvt. Karin Israelsson hävdar att vi tycker att det är fel med familjedaghem, men det är ingalunda så. Familjedaghem behöver också finnas som en del i barnomsorgen, med hänsyn till de olika förutsättningar som finns i olika delar av landet. Men om familjerna får välja föredrar de att ha sina barn i daghem, eftersom de upplever den tillsynsformen som tryggast för barnen. Om regeringen vill satsa på en utbyggnad av barnomsorgen, handlar det också om att se till att man har ett statsbidragssystem som leder till effekt, att man inte betalar ut pengar, vilkas användning man inte kan kontrollera. Man måste ha ett statsbidragssystem, där pengarna går till de kommuner som verkligen bygger ut barnomsorgen.

Fru talman! Att ersättningen från föräldraförsäkringen för tillfällig vård av barn — det gäller mestadels vid ledighet för vård av sjukt barn — är mycket orättvis för en del föräldrar har på den senaste tiden alltmer uppmärksammats i pressen, av fackliga organisationer och bland de mest drabbade löntagargrupperna. Orättvisorna gäller det sätt på vilket ersättningsberättigade dagar och dagersättning beräknas för arbetstagare med oregelbunden men schemalagd arbetstid. I motion 1602 har vi beskrivit att vi har fått inblick i hur illa denna trygghetsreform om föräldraförsäkring när det gäller vård av sjukt barn fungerar just för arbetstagare med oregelbunden arbetstid, speciellt arbetstagare inom handel, sjukvård, transport och andra delar av den allmänna sektorn. Man måste uttrycka sin förvåning över att det skall vara så komplicerat att lösa detta självklara trygghetskrav, nämligen att föräldrar skall få en ersättning inom lagens ram, som ger ersättning för inkomstbortfall motsvarande det man får vid egen sjukdom. Den nuvarande tolkningen av lagens ord, att förälder endast skall få ersättning för dag då han avstått från förvärvsarbete, har tolkats så bokstavligt att man inte får ersättning för dag som i schemat är fri som kompensation för tidigare långa arbetspass, då man alltså inte har någon möjlighet att arbeta och ändå får betalt, om man inte är föräldraledig. Men är man ledig för vård av sjukt barn får man ingen ersättning. Som vi har beskrivit i vår motion medför detta att arbetstagare med skiftarbete och ojämna arbetspass riskerar att endast få en ersättning som motsvarar halva inkomstbortfallet. En anställd med fast och schemalagd arbetstid kan ju inte plötsligt när hans barn blir sjukt begära att slippa fridagar eller få annat arbetsschema för att det skall passa till beräkningsmodellerna i föräldraförsäkringen. Nu beskriver utskottet hur riksdagen ända sedan 1979 har påpekat dessa orättvisor, som ju också drabbar deltidsanställda med oregelbunden arbetstid. Både 1979, 1980 och 1981 har man hänvisat till en pågående översyn av föräldraförsäkringen. Sedan såväl sjukpenningkommittén som utredningen om föräldraförsäkring utrett frågan utan att — främst av finansiella skäl — lämna några klara förslag till att avskaffa orättvisorna, begärde utskottet under föregående riksmöte en fortsatt utredning av kompensationsnivån inom bl.a. föräldraförsäkringen. Men någon verklig översyn synes ännu inte ha påbörjats. Däremot har socialministern signalerat en proposition om föräldraförsäkringen i vår. Man måste fråga: Hur länge skall vi vänta på en lösning? Hade det inte varit bättre om utskottet tagit tillfället i akt och bett om ett förslag snarast? Problemen är ju utredda. Vi vet att lösningen måste sökas i en princip som hänför sig till inkomstbortfallet vid vård av sjukt barn, utan någon exercis med arbetsdagar och fridagar. Vi motionärer anser att det är en skriande orättvisa att arbetstagare som på grund av arbetets art och vårt behov av service måste ha oregelbundna arbetstider inte får samma ersättning som andra föräldrar för det inkomstbortfall som ledigheten för vård av sjukt barn medför. Tror utskottets företrädare att sådana personer som nämnts i motionen kan bli positiva till samhällets trygghetsbestämmelser? De tycker nog i stället att det är en stel byråkrati de möter. Den starka reaktion som under den senaste tiden har förmärkts från allt större grupper av arbetstagare som får en orättvis ersättning genom föräldraförsäkringen är lätt att förstå. De bidrar ju lika mycket som andra anställda till försäkringen. Den reaktion som tagit sig uttryck i bl.a. namninsamlingar och liknande borde enligt min mening leda till att socialministern snarast tar itu med att lösa problemet. Det anser vi att utskottet borde ha sagt i klarspråk.

Fru talman! Jag skall kortfattat kommentera vpk-reservationerna till detta betänkande och också det inlägg som nyss gjordes av Grethe Lundblad. Jag börjar med reservation nr 3 med krav på förlängd tid för föräldrapenning i samband med barns födelse. Som Marg6 Ingvardsson nämnde utgår i dag föräldrapenning under högst 180 dagar sammanlagt för föräldrarna. Den får disponeras längst till 270:e dagen efter barnets födelse. Vissa undantag från denna regel kan beviljas, om modern är sjuk eller av andra skäl inte kan vårda barnet. Problemen är naturligtvis helt annorlunda när det är barnet som är sjukt eller när barnet är för tidigt fött. Dessa problem gäller speciellt barn som föds med handikapp, vilket påpekats både i motion 1359 av Lars Werner m.fl. och i motion 1597 av Bengt Lindqvist. Utskottet har uppmärksammat dessa problem och behandlade dem redan vid föregående riksmöte. Vi sade då, liksom vi gör nu, att problemen till största delen kan lösas inom ramen för gällande regler om föräldrapenning för tillfällig vård av barn. Vi förutsatte vidare att riksförsäkringsverket, som är tillsynsmyndighet, skulle verka för en enhetlig tillämpning. I och med detta är motionernas syfte egentligen uppfyllt. Så över till kravet på, som jag vill kalla det, ökad jämställdhet när det gäller utnyttjandet av den särskilda föräldrapenningen. I reservation nr 5 kräver vpk att en av de tre månader resp. förälder disponerar i fråga om ledighet under vilken särskild föräldrapenning utgår inte skall kunna överlåtas på den andre föräldern. Det skulle innebära att om så skedde, skulle denna månad så att säga frysa inne. Jämställdheten är viktig. Jag vill gärna understryka att det är viktigt med jämställdhet både för kvinnor och för män. Om vi kan göra något för att ”släppa in” männen på ett traditionellt kvinnoområde, så är det positivt. Däremot är jag och utskottet i övrigt tveksamma till om vpk:s förslag är rätt väg att gå. För det första undrar jag om man bör säga till männen — jag säger ”männen”, eftersom det i första hand är dem det gäller: Nu måste ni vårda era barn i en månad, annars fryser den månaden inne. Å andra sidan kan era hustrur vårda barnen de övriga fem månaderna. Det är ett sätt att tolka bestämmelserna eller vilja ha en förändring som jag tycker egentligen fryser fast det sätt på vilket man i dag har att se på problemen. Det hade enligt mitt sätt att se varit rimligare att kräva tre månaders ledighet för resp. förälder, om man hade velat tala om jämställdhet. För det andra: Föräldraförsäkringsutredningen pekar på att om man skall ha en sådan här obligatorisk uppdelning, måste det, om inte syftet skall motverkas, finnas en möjlighet att överlåta vissa dagar. Det gäller t.ex. om det är fråga om sammanboende biologiska föräldrar eller styvföräldrar som inte är rättsliga vårdnadshavare. Men det kan också uppstå problem för förälder som har ett handikapp, liksom också för en förälder som på grund av sjukdom är oförmögen att just då vårda sitt barn. Man pekar på att det just för dessa grupper måste finnas en möjlighet att överlåta vissa dagar. Utredningen säger vidare i sitt betänkande att den obligatoriska uppdelningen skulle innebära en rad administrativa problem. Registret över rättsliga vårdnadshavare måste bibehållas, rutinerna med fördelning och överlåtelse av dagar blir också kvar. Dessutom blir det svårt både att tillämpa reglerna och att informera om möjligheterna. För det tredje: Utskottet tror, som vi också har sagt i betänkandet, att vi kan nå en fortsatt positiv utveckling när det gäller fädernas uttag av föräldrapenning genom en riktad information inom olika samhällsområden. Reaktionerna har ju också blivit blandade inför kvinnor med skiftnycklar eller kvinnor framför bilar. Ibland har vi litet svårt att vänja oss vid nya situationer. Men från utskottets sida anser vi, som sagt, att när vi vill nå en förändring skall vi arbeta med att förändra människors attityder. Avslutningsvis skulle jag vilja säga några ord om motion 1602 av Grethe Lundblad m.fl., som vi också hört Grethe Lundblad tala om här. Hon pekade så riktigt på de orättvisor som finns i dag för personal som arbetar inom handel, sjukvård och transportområdet men också för skiftarbetare inom industrin. Vad jag dock tycker var litet oriktigt var bl.a. att Grethe Lundblad hänvisade till sjukpenningkommittén och sade att den inte lämnat några klara besked. Sanningen är ju den att sjukpenningkommittén fått i uppdrag att se över hela sjukförsäkringen. Kommittén fick emellertid aldrig utreda dessa frågor riktigt fullständigt. Man fick ett flertal tilläggsdirektiv, bl.a. om karensdagar och sänkning av kompensationsnivåer. Därför hade de som deltog i utredningen en känsla av att de inte fick klara ut de här frågorna ordentligt. Det är en av anledningarna till att utskottet vid det förra riksmötet krävde en fortsatt utredning av dessa frågor, en utredning som nu håller på att förberedas inom socialdepartementet. Ett krav är naturligtvis då att den här utredningen måste se över de deltidsanställdas sjukförsäkring liksom även de skiftanställdas. Vi vet att det finns flera problem i det sammanhanget. Därför är det viktigt att man får ta fram dessa problem ordentligt, så att man får ett rejält underlag för att åstadkomma en förändring. Med detta skall jag avsluta mitt inlägg. Jag ber att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 19.

Herr talman! Syftet med kravet i vår motion 1359 är redan uppfyllt, säger Margareta Hemmingsson och syftar då på att föräldrar som har sitt barn kvar på sjukhus på grund av handikapp eller för tidig födsel kan utnyttja den särskilda föräldrapenningen för tillfällig vård av sjukt barn. Men det är inte alls så. Det tillfälliga vårdnadsbidraget utgår bara under 60 dagar, dvs. två månader, per år. Det är inte ovanligt att barn som har svåra handikapp eller som är för tidigt födda måste vistas längre tid än två månader på sjukhus. Det är kanske inte så många barn det rör sig om, men för de föräldrar som drabbas upphör föräldrapenningen alltför tidigt. Vi anser därför att kravet i vår motion är viktigt. Vad gäller jämställdhet och föräldraledighet visar den aktuella statistiken att fortfarande, tio år efter införandet av föräldraförsäkringen, drygt 75 760 av papporna inte tar ut sin pappaledighet. Jag vet inte vilka ambitioner riksdagen hade när den införde föräldraförsäkringen, men meningen måste väl ändå ha varit att nå åtminstone hälften av papporna. Om riksdagen fattat ett beslut som inte fått önskad effekt, måste det väl ligga på riksdagens ansvar att komplettera med nya beslut eller att riva upp det gamla. Vpk har lagt fram ett förslag som enligt ett enigt utskott har fördelar ur jämställdhetssynpunkt. Utskottet har alltså varit enigt om att vårt förslag har sådana fördelar, men trots detta avstyrks det. Margareta Hemmingsson säger att ett bifall till förslaget skulle vara att gå fel väg. Men vilken väg anvisar då Margareta Hemmingsson och regeringen? Några förslag om andra vägar har vi inte sett till under utskottets behandling. Man försöker i stället att konstruera en rad skäl till att det skulle vara omöjligt att bifalla förslaget. Hänvisningen till administrativa svårigheter påminner alltför mycket om den obotfärdiges förhinder. Det kan också uttryckas så som vi brukade säga hemma på landet: För de lata svinen är marken alltid frusen.
Herr talman! Till Margareta Hemmingsson vill jag säga att den utredning som främst har arbetat med frågan om föräldraförsäkring för personer med obekväm arbetstid är föräldraförsäkringskommittén, som lade fram sitt betänkande för något år sedan. Den utredningen tog upp dessa frågor ur många synvinklar och skisserade också förslag till lösningar. Men eftersom den borgerliga regeringen hade givit direktiv om att inga kostnadskrävande förslag skulle läggas fram, förde utredningen inte fram dessa lösningar. Men frågan har utretts, och en av utredarna i föräldraförsäkringskommittén har skrivit under vår motion. Jag menar att dessa problem skulle kunna lösas med det snaraste, och jag vill alltså inte lägga skulden för dem enbart på sjukförsäkringskommittén. Jag anser att denna fråga bör lyftas ut ur systemet i övrigt och lösas separat. Jag tror att man med bibehållande av ett system där man måste ta ställning till huruvida en viss dag är en arbetsdag, en fridag eller något annat aldrig kommer fram till någon lösning. Man måste antagligen gå fram efter den principen att intyg skall skaffas för det inkomstbortfall som vederbörande har haft på grund av vård av sjukt barn och att ersättning skall lämnas motsvarande den sjukpenning som utgår för detta inkomstbortfall. Då blir ingen utan ersättning i de fall det gäller. Jag tycker att utskottet på ett mera bestämt sätt kunde ha sagt ifrån att dessa frågor bör lösas i den proposition om föräldraförsäkringen som snart skall läggas fram. Jag tror att tålamodet hos de arbetstagare som det gäller nu är slut.
Herr talman! Låt mig först bemöta det Margö Ingvardsson sade. Jag skall inte gå in på regeringens förslag utan nöjer mig med vad utskottet sagt. Utskottet har inte, Margö Ingvardsson, i sitt betänkande sagt att något skulle vara rätta vägen. Så här säger utskottet: ”Utskottet är medvetet om de fördelar ur jämställdhetssynpunkt som en obligatorisk uppdelning av ersättningstiden skulle medföra.” Detta är helt riktigt, och det sade jag också i mitt inlägg. Om vi inför en obligatorisk fördelning av hur många av riksdagens ledamöter som skall vara kvinnor resp. män är det inte säkert att vi genom det förändrar människors attityder. Jag tror inte heller att vi förändrar mäns attityder till att vårda sina barn genom att säga: I stället för att ta det ansvar som du rätteligen bör ta som far till ditt barn, måste du göra det därför att vi har fattat beslut om det och genomfört en lagstiftning. Sedan, Margö Ingvardsson, tänker jag inte komma med några ytterligare kommentarer beträffande situationen på landet eller i djurriket. Till Grethe Lundblad: Det var inte föräldraförsäkringskommittén utan sjukpenningkommittén som jag hänvisade till.
Herr talman! Jag vill klargöra att liknelsen i mitt förra inlägg inte var riktad till Margareta Hemmingsson. Jag tror nämligen att det endast är så att Margareta Hemmingsson i detta ärende är omgiven av dåliga rådgivare. Jag tror inte riktigt att det är hennes egen eller de socialdemokratiska kvinnornas mening som hon för fram. Beträffande en obligatorisk uppdelning av föräldraledigheten säger Margareta Hemmingsson att tre månader hade varit att föredra i stället för en månad, som vi föreslår. Men med förslaget tre månader hade det kanske varit berättigat med de motargument som har förts fram mot vårt förslag, att det delvis skulle begränsa föräldrarnas möjlighet att själva fördela ledigheten på bästa sätt. Vårt förslag på en månad är inte till för att förändra mäns attityder. I de undersökningar som har gjorts säger nämligen män att de själva är positiva till att stanna hemma men påpekar att deras arbetsgivare och arbetskamrater inte är positiva.

Herr talman! Låt mig till Margé Ingvardsson avslutningsvis säga: Jag tror inte att män och deras relationer till sina arbetskamrater förändras av en lagstiftning. Jag tror att det är så som man säger i föräldraförsäkringsutredningen, där man bl.a. nämner det faktum att en man som varit hemma och vårdat sitt barn ofta genom just detta påverkar attityden hos de andra männen. I mångt och mycket är det genom att påverka attityder som vi förändrar samhället. Sedan uppehåller sig Margöé Ingvardsson vid rådgivare osv. När det gäller en förändring av attityder tror jag nog att det ofta är det sätt som man själv uppträder på som kan påverka. Och jag tror inte att någon i utskottet, under de diskussioner som förevarit, har varit ute och letat efter rådgivare. Jag anser att den debatt som vi haft ganska klart angett vilka inställningar vi hade i de olika frågorna.

Herr talman! Först ett par ord till Grethe Lundblad. Bekymren för de problem som hon tar upp igen — om de orättvisor som finns i föräldraförsäkringen och som framför allt drabbar människor med s.k. koncentrerad deltid, vissa skiftarbetande och andra — delas av hela socialförsäkringsutskottet och säkerligen också av alla andra som haft med detta att göra. Det är inte av ond vilja eller bristande intresse som två utredningar hittills misslyckats med att riktigt komma till skott i dessa frågor. Det är inte heller av bristande intresse som utskottet vid flera tillfällen begärt att arbetet måste fortsätta och att regeringen måste få fram ett förslag. Skälet är i första hand att det faktiskt är väldigt svårt. Det är på grund av att detta är en tekniskt och administrativt oerhört svår materia som man ännu inte riktigt lyckats komma i gång. Nu sade Grethe Lundblad att hon beklagade att utskottet inte tagit tillfället i akt att begära förslag snarast från regeringen. Jag kan i dag instämma i det beklagandet. När utskottet för runt en månad sedan sakbehandlade detta ärende, hade vi nog ännu inte riktigt klart för oss att vi har blivit begåvade med en regering som får de berömda långbänkarna mellan 1976 och 1982 att framstå som utomordentligt snabba beslutsinstrument. Vi visste då ännu inte riktigt att vi hade en regering som inte ens kan få fram de propositioner man utlovat för bara en månad sedan. Hade jag vetat det, skulle jag också ha påyrkat att man alltid när man begär någonting av den här regeringen skall understryka att det bör komma snarast — vi kanske då får se förslaget något av de närmaste åren. Detta om detta! Sedan hörde vi Monica Andersson i början av den här debatten ägna sig åt en snabb och omfattande sifferexercis. Det var inte lätt att hänga med, och det skulle ha varit omöjligt om vi inte hade känt igen siffrorna. Såvitt jag förstod togs samtliga ur en skrift som vi fick i vår hand för några veckor sedan, utarbetad av några politiska tjänstemän i regeringskansliet och som jag vill minnas heter Hotet mot välfärden. Skriften uppgav sig nagelfara moderata samlingspartiets ekonomiska politik. Nu var det inte många siffror i det materialet som var riktiga när de först kom, och de blir inte riktigare av att föras in i riksdagens protokoll. Men det kan göra detsamma. Det viktiga är att trots att Monica Andersson själv sade att hon önskade skärskåda de här olika förslagen i sitt sammanhang, så glömde hon som alltid den viktigaste biten i sammanhanget. Jag tror att vi är överens om att barnfamiljernas situation i Sverige inte bara är besvärlig utan dessutom har raskt förvärrats under de senaste åren. Barnfamiljerna befinner sig i själva verket i en helt annan situation nu än för bara några år sedan. Konsumentverket har räknat fram att en vanlig tvåbarnsfamiljs kostnader enbart under 1983 ökade med 11 000 kr. För år 1984 beräknar samma verk kostnadsökningen till 6 500 kr. Det blir 17 500 kr. på två år. Att då börja resonera om barnbidragshöjningar på 500 kr. om året är som att ösa ur Atlanten med en kakaoburk. Den sortens insatser kan över huvud taget inte kallas meningsfulla. Monica Andersson liksom så många andra glömmer att huvudorsaken till barnfamiljernas dåliga ekonomi i dag inte är låga inkomster. Det är inte ens höga hyror. Det är höga skatter. Så länge man inte angriper det problemet rejält med många tusenlappar per familj och år, kan vi hålla på och plåstra hur mycket vi vill med alla dessa smågrejor. De förslag som Monica Andersson räknade upp och underkände skall ses som kompletterande förslag till moderata samlingspartiets huvudförslag — att råda bot på den skattefälla som alla barnfamiljer sitter i. Sätter vi in förslagen i det sammanhanget — och det är i det sammanhanget de hör hemma, Monica Andersson — ter det sig på ett helt annat sätt än om man ställer samman dem så som några politiska tjänstemän i departementet och Monica Andersson roar sig med att göra.
Herr talman! Jag skulle till Nils Carlshamre vilja säga att uttrycket ”snarast” är någonting relativt. Utskottet ville att en ny utredning skulle tillsättas ovanpå dem som arbetat tidigare. Det tycker jag inte ger en snabbare lösning. Men om regeringen kan lägga fram förslag på grundval av föreliggande utredningsförslag och på grundval av egna funderingar, kan det enligt min uppfattning bli en snar lösning. Jag tycker att utskottet och jag kan vara eniga om att vi vill ha en lösning snarast möjligt.
Herr talman! Nils Carlshamre protesterar mot beskrivningen av de samlade effekterna av moderaternas olika förslag och raljerar med de diskussioner som nu pågår om en höjning av barnbidragen med 500 kr. om året. Jag kan då konstatera att den familjeberedning som nu arbetar har tittat också på olika effekter av förändringar av skatten. Den diskussion som nu förs under socialministerns ledning är ett första steg i ett större paket med förbättringar av barnfamiljernas situation. Det är riktigt, som Nils Carlshamre säger, att barnfamiljerna har det kärvt. Det fick de inte minst under den period när de borgerliga satt i regeringsställning, mellan 1976 och 1982, när barnfamiljerna fick vidkännas kraftiga reallöneförsämringar. Man måste, herr talman, se på de samlade effekterna av de olika förslag som föreligger för att kunna bedöma vilka effekter de får för barnfamiljerna. Även om moderaterna har vissa förslag som ser mycket bra ut för barnfamiljerna, måste man se på de andra förslag som samma parti också lägger fram, och som skulle få förödande sammanlagda effekter — jag kan som exempel nämna att moderaterna vill ta bort räntebidragen till flerbostadshus, vilket skulle innebära en hyreshöjning med 3 000 kr. för en normal trerummare år 1985 och 8 000 kr. i slutet av 1980-talet. Däremot föreslår moderaterna inte motsvarande försämringar för dem som bor med äganderätt. Dessutom finns en lång rad andra förslag — om försämringar av sjukförsäkringen, försämring av föräldraförsäkringen osv. Moderaterna vill ta bort skattereduktionen för fackföreningsavgifter och mjölksubventionerna, och dessutom säger moderaterna att de vill vidta åtgärder för att höja barnomsorgsavgifterna i kommunerna. Man måste titta på vad alla dessa förslag sammantagna får för effekter för barnfamiljernas plånböcker. Det är det som har räknats fram, och de beräkningarna visar att en höginkomsttagarfamilj skulle få en förbättring i sin plånbok medan en industriarbetarfamilj skulle få en kraftig försämring. En ensamstående med barn skulle få en ännu kraftigare försämring. Det är de resultaten som måste finnas med i bilden när man ser på de samlade effekterna av förslagen.
Herr talman! För det första har de räknemästare som Monica Andersson åberopar i mycket stor utsträckning helt enkelt räknat fel. För det andra kan man inte ge sken av att man presenterar de sammanlagda effekterna av ett knippe förslag om man hela tiden utelämnar det största och viktigaste förslaget. Till Grethe Lundblad vill jag säga att jag nästa gång det blir aktuellt i socialförsäkringsutskottet att göra en beställning till regeringen gärna skall använda inte bara ordet ”snarast” utan ord av typen ”ögonblickligen”, ”på stubinen” eller vad som helst som kan sätta fart på en trög regering.
Herr talman! Nils Carlshamre påstår att vi räknar fel när vi ser på effekterna av moderaternas förslag. Det är möjligen ett önsketänkande från herr Carlshamre att det skulle vara så. Men de samlade effekterna av era olika förslag blir dessa — och då har vi ändå räknat med de mest positiva förslagen, och de förändringar i skatterna som herr Carlshamre var inne på. Om man lägger ihop de för barnfamiljerna positiva delarna i moderaternas förslag med de negativa bitarna — minskningarna av räntebidragen, försämringar av sjukförsäkringen, slopande av skattereduktionen för fackföreningsavgifter, minskade mjölksubventioner, höjda dagisavgifter osv. - innebär det en kraftig försämring för industriarbetarfamiljen och för ensamstående förälder men kraftiga förbättringar för höginkomsttagarfamiljen. Jag förstår om Nils Carlshamre vill bestrida att det är på det viset, men så blir det när man räknar samman effekterna av de olika förslagen. Man måste se till helheten när det gäller barnfamiljernas ekonomi när man skall diskutera olika åtgärder.
Herr talman! Jag tror att varken herr talmannen eller kammaren skulle uppskatta om vi började om hela sifferexercisen. Jag lovar att jag vid tillfälle till Monica Andersson skall överräcka ett kriarättat och med kommentarer försett exemplar av Hotet mot välfärden. Då skall hon få se att det är många röda bockar i kanten på den.
Herr talman! Jag vill säga till Nils Carlshamre att jag med stort intresse kommer att ta del av den kriarättade skriften och se vad som blir kvar av den. Jag tror nog att Nils Carlshamre till sin egen besvikelse kommer att upptäcka att det är vi som har räknat rätt.

Herr talman! Regeringen föreslår i budgetpropositionen att SÖ:s styrelse fr.o.m. den kommande mandatperioden, dvs. fr.o.m. den 1 november 1984, skall ges en ny utformning. En representant för vardera LO, SACO/SR, TCO och SAF skall knytas till styrelsen som fullvärdiga ledamöter. Samtidigt skall oppositionens representation i styrelsen reduceras med en plats. Förslaget är enligt vår mening oacceptabelt. Den svenska förvaltningstraditionen bygger på i förhållande till regering och riksdag självständiga ämbetsverk. Dessa ämbetsverk har att förbereda frågor för politiska ställningstaganden resp. svara för den uppföljning som de politiska besluten i regering och riksdag föranleder. Enligt moderat mening kan det riktas stark och principiellt vägande kritik mot hela tanken att myndigheter skall styras av politiskt sammansatta lekmannastyrelser. De politiska ansvarsförhållandena riskerar med ett sådant system att fördunklas. Styrelseledamöter representerande politiska partier blir lätt gisslan och förlorar därmed den integritet som ett riktigt utövande av det politiska huvuduppdraget kräver. Starka fackliga och liknande influenser i myndigheternas ledningar förstärker å andra sidan redan påtagliga korporativa tendenser i det svenska samhället. Arbetsmarknadens parter kan knappast rätt fylla sin viktiga uppgift, om de dessutom tvingas ta ansvar för myndighetsutövning i verkens styrelser. Vi kan alltså för vår del se skäl som talar för en mera djupgående ämbetsverkens ledning. Intill dess att en sådan mera total översyn kan göras finner vi däremot inga skäl att i skolöverstyrelsens styrelse öka det korporativa inslaget på den politiska representationens bekostnad. Till skillnad mot regeringen och utskottets majoritet anser vi att SÖ:s styrelse med avseende på representationen för olika intressen skall behålla nuvarande sammansättning i avvaktan på resultaten av verksledningskommitténs arbete. Arbetsmarknadsparternas rättmätiga krav på inflytande i frågor av omedelbar betydelse för dem kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom det centrala planeringsrådet. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 2 i utbildningsutskottets betänkande nr 15. I budgetpropositionen föreslås ett belopp på 2 060 000 kr. under SÖ:s anslag för att finansiera löntagarorganisationernas verksamhet med skolinformatörer. Vi anser att skolans kontakter med arbetslivet i form av löntagarorganisationernas verksamhet med skolinformation bör kunna bedrivas i önskvärd omfattning utan specialdestinerade anslag från staten. I budgetpropositionen föreslås också ett belopp på 2 milj.kr. till SÖ för information om Lgr 80. Läroplanen har varit i bruk under ett antal år, varför informationsbehovet nu bör vara av en sådan omfattning att kostnaderna härför bör kunna täckas inom ramen för SÖ:s ordinarie verksamhet. Med det anförda yrkar jag därför bifall till reservation 4. I regeringens förslag till anslag för länsskolnämnderna ingår ett belopp på 6,665 milj.kr. till de regionala planeringsråden. Vi ifrågasätter värdet av en regional planeringsinsats och anser att verksamheten bör upphöra. Jag yrkar därför bifall till reservation 6. Beträffande länsskolnämndernas utvecklingsstöd anser vi att detta inte givit de resultat som avsågs när det tillkom. Fördelningen av stödet innebär också en administrativ belastning för länsskolnämnderna. Vi anser därför att anslaget bör avvecklas och att de 2,5 milj.kr. som i propositionen föreslås bli överförda till anslaget från anslaget Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet återförs till sistnämnda anslag. Jag yrkar därmed bifall till reservation 7. Slutligen, herr talman, bara några ord om den till synes eviga följetongen statens institut för läromedelsinformation, SIL. Vi anser fortfarande, liksom vi gjorde när riksdagen för drygt två år sedan beslutade om ett avskaffande av SIL, att de uppgifter som åvilar SIL på ett bättre och för statsverket billigare sätt kan utföras av andra myndigheter. SIL bör därför upphöra som myndighet. Jag yrkar också bifall till reservation 8.

Herr talman! I samband med besluten om en förändrad statlig skoladministration våren 1981 gavs skolöverstyrelsens verksstyrelse en annan sammansättning. Det konstaterades då att det var orimligt att inom en styrelse med hanterbar storlek ge representation åt alla de intressen — myndigheter, organisationer och andra grupperingar i samhället — som på ett eller annat sätt berörs av skolöverstyrelsens verksamhet. Det kan också, då som nu, ifrågasättas om en styrelserepresentation är den lämpligaste formen för samverkan mellan ämbetsverket och skilda samhällsintressen. Man kan också ställa frågan — och den bör ställas till den majoritet som nu är beredd att göra en förändring — om inte representanter för de politiska partierna är de som bäst kan företräda allmänintresset i en verksstyrelse. Inte kan det väl vara så att partsintressena är till större nytta för utbildningsverksamheten i stort? Parterna på arbetsmarknaden har ju dessutom i det centrala planeringsrådet fått ett helt annat utrymme och en mycket bredare : representation än de någonsin kan få i verksstyrelsen. Denna uppbyggnad, med en styrelse och ett centralt planeringsråd vid dess sida, ter sig dessutom logisk, om man jämför med de övriga nivåerna inom skoladministrationen. Vi har länsskolnämndernas styrelser med de regionala planeringsråden, och skolstyrelserna på den lokala nivån med lokala planeringsråd. Jag måste då fråga Helge Hagberg och Björn Samuelson: Är detta bara början? Kommer ni också i konsekvensens namn att föreslå att även de regionala och lokala planeringsråden avskaffas och att LO, TCO, SACO/SR och Arbetsgivareföreningen ges plats i kommunernas skolstyrelser? Jag är tacksam för ett svar på mina frågor. I reservation 8 vidhåller vi vår uppfattning att statens institut för läromedelsinformation är en onödig myndighet, vars uppgifter borde handläggas av skolöverstyrelsen. Då uppstår en besparing på 4 milj.kr., vilket kan te sig som en blygsam summa, men den räcker exempelvis till att ge grundskolan lärarvikarier under ca 40 000 timmar — och det är inte att förakta. Till sist, herr talman, kan jag inte undgå att förvånas över den moderata reservationen nr 7 angående länsskolnämndernas utvecklingsstöd.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

Herr talman! Från vpk:s sida har vi även i år återkommit med förslag om att inrätta en parlamentarisk skoldelegation. Det kan inte vara meningen att riksdagen, Sveriges högsta beslutande organ, inte skall ha ett redskap med vilket man direkt kan följa upp sina beslut och vidta nödvändiga åtgärder. Isitt svar på vår motion hänvisar utskottet till att SÖ:s styrelse har inslag av företrädare för politiska partier. Nu blir det fem partier. Jag har svårt att inse att SÖ:s styrelse skulle ha tid att på kommunal nivå direkt följa upp de politiska besluten på samma sätt som en parlamentarisk skoldelegation skulle kunna göra. Dessutom: Vem känner bättre till de intentioner som ligger till grund för utbildningspolitiska beslut än beslutsfattarna själva? Ingen, hoppas jag. Utskottsmajoriteten säger också att skolstyrelserna kan göra en politisk uppföljning av de beslut som rör skolans område. Det kan väl inte vara skolstyrelsernas uppgift att åt riksdagen följa upp riksdagens beslut. Av ren anständighet är det riksdagens egen uppgift att göra detta. Man avslår alltså vår motion med ganska svepande och till intet förpliktigande formuleringar. Det kanske är så, Helge Hagberg, att man har insett att en sådan uppföljning som vi föreslår skulle skala bort en del av det politiska broderiet och visa t.ex. att kommunerna drar in på skolmåltiderna, så att det näringsbehov som det är nödvändigt att få tillgodosett via skollunchen inte tillfredsställs. Hur skall det då gå att föra ut det utbildningsstoff riksdagen vill att eleverna skall få del av? Herr talman! Jag talar utifrån viljan att i realiteten göra en skola som är en skola för alla. Då måste man också se till hur skolan fungerar för alla. Jag menar att inställningen till denna målsättning klart och tydligt avspeglas i utskottsmajoritetens ovilja att själv följa upp sina beslut. I begreppet en skola för alla innefattas alla elever, också de som har olika handikapp. En del av dessa är våra elever i särskolan. 91 Herr talman! Jag har till riksdagsledamöterna fått en bild utdelad som borde mana utskottsmajoriteten till eftertanke om vad det är fråga om, när den avstyrker min motion om ytterligare 60 000 kr. till pedagogiska hjälpmedel för handikappade i särskolan. Dessa 60 000 kr. skulle användas till ytterligare expertishjälp och ökad framställning av läromedel. Vi har i dag ca 25 000 elever i särskolan — det är den stora cirkeln på ledamöternas bild. Dessa elever har ett gemensamt handikapp, förståndshandikappet. Men många elever i särskolan har dessutom andra funktionshinder, t.ex. synskada eller hörselskada, eller båda. Vi tänker sällan på att exempelvis mer än hälften av de synskadade eleverna också är förståndshandikappade och alltså behöver läromedel som tar hänsyn till båda handikappen. Det viktigaste instrument som vi har att använda för utarbetandet av läromedel för elever inom särskolan är rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel för särskolan, eller RPH-SÄR, som den också kallas. Centralens målgrupp är de närmare 30 000 utvecklingsstörda i alla åldrar som får någon form av undervisning. En översyn som gjordes för något år sedan visade att de elever som har haft turen att hamna i den vanliga grundskolan eller gymnasieskolan i genomsnitt har ca 400 gånger så många läromedelstitlar att välja bland som eleverna i särskolan. Det talar om att de kommersiella producenterna inte satsar nämnvärt på särskolans elever. Inget tyder på en förändring. Snarast har förlagens intresse för handikappgrupperna minskat. Målgrupperna blir med andra ord mer och mer beroende av RPH-SÄR för sin läromedelsförsörjning. Enligt riksdagsbeslut åvilar det rikscentralen att ansvara för att läromedel utvecklas, produceras och utprövas för alla dessa elever. Dessutom skall centralen svara för att lärare får kontinuerlig information om det totala läromedelsutbudet för elevgruppen. Det säger sig självt att centralen inte kan nå upp till detta mål med nuvarande resurser. Inga enskilda producenter kan heller täcka den heterogena grupp som de förståndshandikappade utgör. Här finns elever från yrkesskoleoch grundsärskolenivå, där handikappet — med en förenklad beskrivning — består av en långsammare inlärningstakt, men man har också elever på s.k. A-nivå, som varken har tal eller språkförståelse och kräver ständig tillsyn. Många av särskolans elever är dessutom flerhandikappade. En inventering som gjordes för några år sedan i AC län visade att två tredjedelar av eleverna hade tilläggshandikapp, att två femtedelar hade två handikapp och att nästan en femtedel hade minst tre tilläggshandikapp. Det finns ingen anledning att tro att förhållandet är annorlunda i andra delar av landet. Bilden som jag delat ut till ledamöterna illustrerar det jag har sagt. Herr talman! Det är självklart att producenterna vid centralen måste få hjälp av lärarna ute på fältet om man skall kunna få fram anpassade läromedel för elever med så olika förutsättningar som här gäller. Brist på expertismedel och medel för resor och telefon borde inte få vara ett hinder för att utnyttja de kunnigaste och mest erfarna lärarna var de än befinner sig i landet. Att centralen hamnat i norra Sverige skall inte få diskriminera Nr 110 verksamheten. Onsdagen den RPH-SAR:s utprövningsorganisation är antagligen unik inom svensk 28 mars 1984 läromedelsutveckling. Över 300 lärare runt om i landet ställer kostnadsfritt upp och prövar ut och bedömer läromedel för centralen. Deras synpunkter är ett mycket viktigt inslag i utvecklingsarbetet. De skapar en garanti för att läromedlen blir allt bättre anpassade till elevens behov. Lärarnas enda ersättning har varit vissheten om att läromedelssituationen stegvis förbättras för elevgruppen. Detta jättelika ”grupparbete” får inte äventyras av att det inte finns medel för att upprätthålla tvåvägskommunikation med lärarna. De flerhandikappade eleverna hamnar ofta mellan stolarna: de ingår i olika rikscentralers ansvarsområde, och när resurserna inte räcker till för den stora gruppen med specifikt handikapp blir det lätt den flerhandikappade gruppen som kommer i kläm. Det är därför viktigt att sådana medel ställs till förfogande som kan öronmärkas för denna grupp. Herr talman! De extra medel vi från vpk:s sida begärt för att befrämja det arbete jag beskrivit är inga astronomiska summor. Det är fråga om 60 000 kr., eller 2 kr. och 40 öre per elev och läsår, eller om man så vill mindre än 0,7 öre per elev och dag. Det är småaktigt av utskottsmajoriteten att avstyrka denna begäran, som har sin grund i det medelsbehov man anser sig ha från RPH-SÄR:s sida för att förbättra livsmiljön för våra flerhandikappade elever i särskolan. Någon har sagt, att det sätt på vilket ett samhäile behandlar sina mest utsatta grupper är en bra värdemätare på samhällets utveckling. Med de orden, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 3 och 9 i detta betänkande.

Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu har uppsatts.
Herr talman! Som framgått av tidigare anföranden behandlas nu anslaget till skolväsendets myndigheter: SÖ, länsskolnämnderna och de organ som framställer t.ex. läromedel. På de flesta punkter föreligger inga meningsskiljaktigheter. När det gäller skolöverstyrelsens sammansättning har dock, som framgått av tidigare anföranden, skiljaktiga ståndpunkter förelegat. Regeringen vill här återgå till den ordning som gällde förut. Då hade arbetsmarknadens parter representation i SÖ:s styrelse. Detta ändrades 1981; i motsats till vad som gäller för flertalet andra verksstyrelser fick SÖ inte arbetslivet representerat i sin styrelse. Regeringen anför som motiv för en återgång till representation från arbetsmarknadens parter att skolan speciellt i fråga om de äldres utbildning har ett vitalt intresse av denna direkta kontakt. LO, TCO, SACO/SR och SAF föreslås från nästkommande mandatperiod få plats i skolöverstyrelsens styrelse vid sidan av representanter för riksdagen och för Kommunoch 93 En mindre justering i regeringens förslag har utskottet dock gjort. Regeringen tänkte sig att representanterna för riksdagspartierna skulle utgöras av två vardera från regeringssidan resp. oppositionen. Utskottet förordar att antalet representanter också i fortsättningen skall vara fem. Detta har Björn Samuelson för vpk i ett särskilt yttrande tolkat så, att det nu skall bli en representant för varje riksdagsparti. Det må tolkas också på annat sätt, som bekant. De borgerliga partierna avvisar samfällt den här ändringen. De vill helt enkelt inte ha in arbetsmarknadens parter i SÖ:s styrelse. De har själva gett sina skäl för detta. Jag vill till dessa foga ytterligare en bevekelsegrund: De borgerliga partierna är i olika hög grad negativt eller fientligt inställda till fackföreningsrörelsen. De har även långtgående mål i övrigt för att begränsa det fackliga inflytandet i samhället. Vi avvisar deras ståndpunkt avseende detta avsnitt och yrkar således avslag på reservation nr 1. Regeringen föreslår vidare att det centrala planeringsrådet vid SÖ skall slopas. SÖ:s styrelse bör själv få välja sina samverkansformer sedan dess nya sammansättning genomförts. Också på den här punkten går de borgerliga partierna emot förslaget. Vi avvisar deras motionskrav, och jag yrkar avslag på det i reservation 2 framförda förslaget. Björn Samuelson föreslår i reservation 3 att en parlamentarisk skoldelegation skall inrättas. Denna skall enligt reservationen granska verksamheten inom skolområdet på den lokala nivån. Denna fråga har diskuterats tidigare här i kammaren, och några nya argument har inte framkommit sedan dess. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 3. Vi kommer så in på några anslagssummor. Som sedvanligt är får löntagarorganisationerna ekonomiskt stöd för sitt viktiga arbete inom skolan. Här föreslås att anslaget höjs till 2 060 000 kr. Detta anslag vill moderaterna och folkpartiet avskaffa. De åtaganden som våra löntagarorganisationer fullgör i skolan är emellertid alltför viktiga. Organisationerna har stora kostnader för detta sitt viktiga arbete, och det är då rimligt att de får ekonomiskt stöd. Utskottsmajoriteten avstyrker de framstötar som moderaterna och folkpartiet gör här. Jag yrkar avslag på reservationerna 4 och 5. I reservation 4 yrkar moderaterna att det anslag med 2 milj.kr. som utgår för informationen om 1980 års läroplan skall avskaffas. Detta anslag är emellertid betydelsefullt för att man fortlöpande skall kunna informera om den nya läroplanen. Moderaterna är ensamma om att vilja spara på den här punkten. Utskottsmajoriteten tillstyrker anslaget. SÖ har regeringens uppdrag att utvärdera verksamheten med de regionala planeringsråden. Detta tycker inte moderaterna är något som vi skall invänta. Man bör avskaffa planeringsråden, säger de, eftersom deras värde kan ifrågasättas. Att göra det vore inte så förståndigt, anser vi i majoriteten. Låt oss lugnt avvakta SÖ:s utvärdering! Frågan om hur undervisningen skall kunna få anknytning till arbetslivet kommer återigen in i bilden. Inte heller detta tänker moderaterna på. Vi kan ju spara drygt 6,6 miljoner, tycker de, och då får andra hänsyn ryka. Ja, nu är de moderata ledamöterna ensamma om avstyrkandet, och det känns ju betryggande f.n. Jag avstyrker således den moderata reservationen 6. Moderaterna är också ensamma om reservation 7, som avstyrker anslag till länsskolnämndernas utvecklingsstöd. Det här stödet skall länsskolnämnderna använda till ett utvecklingsarbete som är till nytta för skolan. Anslaget har efter hand, med början 1982, överförts till den regionala nivån. Utskottsmajoriteten menar att vi skall slå vakt om kontakten mellan fältet — alltså den direkta verksamheten — och den myndighet som har att utveckla skolan. Att dessa kontakter kunnat föras ner på en nivå närmare ett lokalt utvecklingsarbete höjer värdet av de nya idéer som kan prövas i samarbete mellan skolmyndigheten och skolhuvudmännen i kommunerna. Jag avstyrker alltså reservation 7. Statens institut för läromedelsinformation vill de borgerliga följdriktigt avskaffa och föra in under SÖ. Det har de hållit på också vid tidigare behandling här i kammaren. Vi socialdemokrater, med stöd av vpk, tycker att verksamheten att granska och informera om läromedel är så viktig att den statliga myndigheten bör bli kvar och spela sin viktiga roll även i framtiden. Jag avstyrker därför den borgerliga framstöten i reservation 8. Vpk vill slutligen ha 60 000 kr. mer till rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel. Här anför utskottsmajoriteten att beslut nyss har fattats här i riksdagen om särskilda satsningar för handikappade i vårt skolväsende. Utskottsmajoriteten avstyrker därför beloppet, även om det är blygsamt, och säger alltså nej till reservation 9. Björn Samuelson gjorde detta anslagsyrkande till medelpunkten i sitt anförande. Jag kanske skall tillägga att de för denna verksamhet ansvariga har fått det belopp de begärt beviljat av regeringen. Dessutom är det så att regeringen undantagit besparingar på den här punkten, när den har gjort besparingar på andra områden. En direkt fråga ställdes av Larz Johansson. Han frågade om vi tänker göra något åt skolstyrelsernas sammansättning och i skolstyrelserna ta in företrädare för arbetsmarknadens parter. Jag vill svara att vi nu behandlar de centrala och regionala nivåerna i skolväsendet men att det ändå går att säga att vi inte har några planer på att förändra sammansättningen i de kommunala skolstyrelserna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Helge Hagberg talade om vår inställning till en förändring av SÖ:s styrelse. Jag kan egentligen tänka mig två skäl till det förslag som regeringen har lagt fram om att ändra sammansättningen av SÖ:s styrelse. Skälet är antingen ren klåfingrighet eller också en strävan att förstärka det fackliga och korporativa inflytandet i statsförvaltningen. Om skälet är det förstnämnda, tycker jag att detta ämne är alltför allvarligt för att bli föremål för klåfingrighet. Om skälet är det andra, har jag tidigare anfört varför förslaget måste avvisas. Helge Hagberg sade också att moderaterna inte bryr sig om skolans anknytning till näringslivet. Detta är fel — vi finner den anknytningen mycket väsentlig. Det är därför, Helge Hagberg, som vi bl.a. förespråkar en lärlingsutbildning av helt annan omfattning och inriktning än den Helge Hagbergs parti vill ha.

Herr talman! I vår reservation beträffande skolöverstyrelsens styrelse skriver vi bl.a.: ”Till skillnad mot regeringen anser utskottet att skolöverstyrelsens styrelse med avseende på representationen för olika intressen skall behålla nuvarande sammansättning i avvaktan på resultaten av verksledningskommitténs arbete.” Det finns alltså en kommitté som har till uppgift att se över verksstyrelser och verksledningar.

Jag ställde vidare en fråga både till Helge Hagberg och Björn Samuelson. Björn Samuelson avstod från att svara, men Helge Hagberg sade: Nej, vi har inte för avsikt att ändra på skolstyrelsernas sammansättning. I det avseendet är det rimligt att ha en politiskt vald och sammansatt styrelse och vid sidan av den ett lokalt planeringsråd, där arbetsmarknadens parter är företrädda. — För oss är det lika logiskt att ha en sådan ordning också på den regionala och på den statliga nivån. Vad gäller skolöverstyrelsens styrelse sade Helge Hagberg att arbetsmarknadens parter just nu inte har någon representation, vilket de däremot har i andra verksstyrelser. Ja, det är riktigt, men däremot har skolöverstyrelsen ett centralt planeringsråd, där det — som jag sade i mitt anförande — finns representation för många arbetsmarknadsparter som icke någonsin kommer att få utrymme i SÖ:s styrelse. Det är en väsentlig skillnad. Jag fick alltså ett klart besked när det gäller den lokala nivån. Helge Hagberg påpekade alldeles riktigt att vi nu diskuterar skolöverstyrelsen och länsskolnämnder. Kan jag få samma klara besked från Helge Hagberg när det gäller länsskolnämnderna? Får vi behålla de lokala planeringsråden och länsskolnämnderna i deras nuvarande sammansättning, eller skall de fackliga organisationerna in också i länsskolnämndernas styrelser, på samma sätt som i skolöverstyrelsens styrelse? Björn Samuelson fick en ganska intressant information. Jag vet att Björn Samuelson har samma principiella ståndpunkt som jag när det gäller vem som bäst företräder allmänintresset i olika styrelser. Han delar uppfattningen att politiker gör detta bättre än företrädare för olika organisationer. Till priset av en plats i skolöverstyrelsens styrelse var dock vpk, efter ett par veckors betänketid i utskottsarbetet, berett att ge avkall på sin principiella ståndpunkt och stödja socialdemokraterna. Det var mot den bakgrunden intressant att höra Helge Hagbergs uppgift att ingenting talar för att den aktuella platsen kommer att tillfalla just vpk. Vi ser med spänning fram emot den vidare utvecklingen.

Herr talman! Vi har diskuterat frågan om en parlamentarisk skoldelegation här i kammaren tidigare, säger Helge Hagberg, och inget nytt argument har kommit fram i den frågan. Nej, vi har inte diskuterat frågan om en parlamentarisk skoldelegation här. Jag har varit uppe och argumenterat för detta, men det har inte varit någon diskussion. Inget nytt argument har framkommit, säger Helge Hagberg. Men det är ju majoriteten som inte har några nya argument. Nästan varje dag kommer det in rapporter om olika förhållanden i skolan som går tillbaka till riksdagsbeslut som det finns anledning att följa upp. Varje sådant fall är ett nytt argument för en parlamentarisk skoldelegation. När Helge Hagberg sedan — beträffande mitt särskilda yttrande om att jag förutsätter att alla i riksdagen företrädda partier kommer att få en plats i skolöverstyrelsens styrelse — säger att yttrandet kan tolkas precis tvärtemot som jag tolkar det underminerar han ett av de argument som han har emot att inrätta en parlamentarisk skoldelegation. Det är ju akrobatik! Detta kan ges som ett svar också till Larz Johansson på hans fråga. Jag ser detta som en försöksperiod, och mitt särskilda yttrande kan med några enkla ordstänk göras till en motion, när det beger sig. Helge Hagberg säger: Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade har fått de medel som man har äskat. Men det framgår inte av budgetpropositionen. Om Helge Hagberg hade haft någon annan information, kunde han ha delgett mig den i samband med utskottsbehandlingen. Då hade jag inte behövt reservera mig på den här punkten.

Herr talman! Beträffande sammansättningen av SÖ:s styrelse kanske jag kan svara de tre borgerliga representanterna i ett sammanhang. Larz Johansson sade att vi hade en annan ståndpunkt vid föregående tillfälle, när frågan om en förändring av SÖ:s styrelse var uppe, då vi ville ha styrelsen kvar som den var och avvakta, innan vi vidtog några förändringar. Ja, det är klart att vi ville det, för då var sammansättningen av styrelsen sådan att löntagarorganisationerna liksom arbetsgivarna fanns med. Då fanns det ingen anledning för oss att ha någon önskan om en förändring. Rent allmänt kan jag också säga att det är skillnad mellan SÖ:s styrelse och en lokal skolstyrelse. SÖ är ett verk som är självständigt i förhållande till regering och riksdag och som skall upprätthålla sin självständiga ställning i förhållande till denna regering och riksdag, medan skolstyrelsen är en direkt styrelse för den kommunala skolverksamheten. Den rolluppdelning som SÖ resp. skolstyrelsen har är alltså annorlunda. Linnea Hörlén sade beträffande löntagarorganisationerna att det här fanns en punkt där man kunde spara. Ja, det är klart att man kan göra. Men det är också viktigt att löntagarorganisationerna får medel så att de kan finnas i skolan och förmedla sin viktiga arbetslivserfarenhet till våra elever i skolan. Det har skolan nytta av, och det har också eleverna nytta av. Beträffande frånvaron av debatt när det gäller skoldelegationen sade Björn Samuelson, att om man inrättar ett organ, i det här fallet en skoldelegation, som tar sig an vissa uppgifter som SÖ har, inskränker man på SÖ:s myndighetsutövning. SÖ har till uppgift att följa, granska och se till att de beslut som fattas bl.a. här också följs upp och får det innehåll och den inriktning som avses. Om vi inrättar ett organ vid sidan om SÖ, fråntar vi SÖ den här uppgiften. SÖ har dessutom i varje län regionala organ, som direkt tar kontakt med verksamheterna i de enskilda skolkommunerna.

Herr talman! Jag beskyllde inte Helge Hagberg för att ha en annan ståndpunkt. Jag beskyllde honom för, eller rättare sagt påpekade, att han för tre år sedan intog samma ståndpunkt som vi intar i dag när det gäller att genomföra en principiellt viktig förändring av verksstyrelsernas sammansättning. Då pekade Helge Hagberg och hans partikamrater på att man först borde göra en ordentlig översyn av verksstyrelsernas sammansättning. En kommitté är tillsatt, och en översyn pågår — alltså är argumentet mycket mer gångbart i dag än vad det var för tre år sedan. Men nu passar det inte Helge Hagberg — det är skillnaden! Jag accepterade Helge Hagbergs förklaringar och garantier för att man inte hade några ambitioner när det gällde de kommunala skolstyrelserna och inte heller när det gällde de lokala planeringsråden. Jag fullföljde den här logiska tankekedjan och frågade Helge Hagberg: Hur blir det med de regionala planeringsråden, och hur blir det med länsskolnämndernas sammansättning? Kan Helge Hagberg ge mig samma klara besked och samma garantier i den frågan, att det där inte blir några förändringar? I sitt inledningsanförande pekade Helge Hagberg på att de regionala planeringsråden bara är en försöksverksamhet. Det finns propåer från moderat håll att man skall avskaffa planeringsråden helt och hållet. Det vore bra om Helge Hagberg här och nu kunde säga att de regionala planeringsråden skall finnas kvar och att de fackliga organisationerna och arbetsgivarna även fortsättningsvis skall vara företrädda där och att länsskolnämndernas styrelser skall se ut som de gör i dag. Om jag får ett klart besked om detta skall jag acceptera det. Men om detta har Helge Hagberg ingenting sagt.

Herr talman! Om man tillsätter en parlamentarisk skoldelegation, säger Helge Hagberg, undandrar man på något sätt SÖ möjligheten till myndighetsutövning. Var det anledningen till att lägga ned den parlamentariska skoldelegation som en gång fanns? Var det för att denna skoldelegation inkräktade på SÖ:s myndighetsutövning? Det är ett argument som man skulle kunna få höra från vilken administrativ byråkrat som helst. Var det på det sättet borde denna parlamentariska skoldelegation aldrig ha inrättats! Det borde vara intressant att ha ett organ som är direkt knutet till parlamentet. Genom den delegationen skulle vi direkt, snabbt och utan krusiduller kunna få information om hur våra beslut fungerar utåt. Jag tror inte att det går — för att åter ta upp ett exempel som jag tog här tidigare — att bedriva en vettig utbildning med elever vilkas magar inte är fyllda! Helge Hagberg glider undan denna fråga. Det vore bra om han dessutom upplyste mig om huruvida jag har fel när det gäller de ytterligare 60 000 kronorna till de flerhandikappade eleverna inom särskolan. Han lät nästan påskina det, herr talman, i sitt tidigare anförande.
Herr talman! När det gäller de regionala planeringsråden har SÖ uppdraget att göra en utvärdering. Vi bör låta den vara förutsättningslös och inte ge några pekpinnar eller ange någon inriktning härifrån. Vi får diskutera dessa frågor när resultatet av utvärdering och förslag så småningom kommer fram. När det gäller den pågående verksutredningen kan vi förvänta förslag från den under 1985. Det förslaget skall remissbehandlas, och sedan skall så småningom en proposition skrivas. Också nästa mandatperiod kommer i det närmaste att gå, innan vi får en förändring av SÖ:s styrelse på grundval av de förslag som läggs fram av verksutredningen. Därför är det otillfredsställande att invänta resultatet av den utredningen och inte under tiden ha ledamöter från arbetsmarknadens parter med.

Vad sedan gäller anslaget till de handikappade och rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel bygger förslaget på de prioriteringar som ansvariga myndigheter har gjort. De har alltså tagit undan den sektorn och inte låtit den bli föremål för prutningar. Vi är således angelägna om att ha en hög ambition på det området. Verksamheten stoppar inte på grund av de 60 000 kronorna, som Björn Samuelson tror. Det anslås nästan en halv miljon för verksamheten på rikscentralerna, som kommer att prestera goda resultat och ha bra hjälpmedel att använda i särskolorna, i specialskolorna och i vår skola totalt.

Herr talman! De medel som nu kommer att anslås motsvarar, såvitt jag förstår, det som statens institut för läromedelsinformation föreslår. Då kan jag inte inse annat än att de 60 000 kr. fattas som RPH-SÄR hade begärt. Jag vet, herr talman, att verksamheten inte stoppas upp på grund av att man inte får dessa 60 000 kr. Men jag försökte beskriva vilken nytta dessa ytterligare 60 000 kr. skulle göra för utvecklandet av läromedel för flerhandikappade, eftersom man har relativt stora kostnader för resor, telefon osv. Utvecklandet bygger på en tvåvägskommunikation med de lärare som är verksamma inom särskolan — och de gör detta arbete gratis. Det är därför som jag tycker att det är småaktigt att avslå yrkandet om dessa 60 000 kr.

Herr talman! Jag vill när det gäller utbildningsutskottets betänkande nr 16 börja med att yrka bifall till reservation 1, som jag argumenterat för i mitt första anförande. När det sedan gäller personalutbildningen för skolväsendet vill jag framhålla att det med tanke på den snabba utvecklingen, särskilt inom naturvetenskapliga ämnesområden, är väsentligt att lärarna under sin aktiva tid erbjuds möjligheter till fortbildning och ytterligare fördjupning inom sina resp. ämnen. Genom reformeringen av skolforskningen och personalutbildningen har den enskilda skolans vardagsproblem satts i förgrunden. En stor del av fortbildningsresurserna ställs till den lokala skolstyrelsens förfogande som ett instrument bland flera för att utveckla den enskilda skolan. Rapporter tyder emellertid på att den fortbildning som erbjuds från centralt håll utformas som kortare tvärvetenskapliga kurser av för dagen populärt slag. SÖ, som har att bedöma vilken fortbildning som skall vara B-avdragsberättigad, måste vara restriktiv och inrikta denna fortbildning mot fördjupning av ämneskunskaper. De lokala skolmyndigheterna har ett ansvar för att fortbildningen inte tidsmässigt förläggs så att eleverna går miste om undervisning. Det är nödvändigt att slå fast att varje lärare självfallet måste få disponera sin fritid på det sätt han eller hon finner bäst. Herr talman! Med det anförda yrkar jag också bifall till reservation nr 4 i utbildningsutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! I en partimotion till föregående års riksmöte redovisade vi hur den fortsatta skolledarutbildningen borde utformas. Det var ett bra och genomtänkt förslag, och följaktligen avslogs det av riksdagens majoritet. Nu återkommer det i stora delar i form av en plan från skolöverstyrelsen som regeringen visserligen uttalar en viss sympati för, men som man ändå inte är beredd att ta ställning till. Det fordras ytterligare överväganden enligt föredragande statsrådet. För vår del har vi sagt ifrån i en ny motion till årets riksmöte att det brådskar, eftersom skolledarutbildningen i sin nuvarande utformning går in i ett slutskede, och att det är hög tid att bestämma hur fortsättningen skall se ut. Vi har varit så hovsamma att vi nöjt oss med ett yrkande att regeringen senast i nästa budgetproposition skall redovisa ett färdigt förslag i huvudsaklig överensstämmelse med skolöverstyrelsens plan. Men även denna blygsamma begäran avslås av majoriteten. Låt mig ställa två frågor till Helge Hagberg. Om vi skall ha en kontinuerlig skolledarutbildning, är det då möjligt att fatta beslutet senare än om ett år? Har Helge Hagberg anledning att förmoda att utbildningen bör utformas på något, i väsentliga stycken, annorlunda sätt än det som skolöverstyrelsen föreslår i sin plan och som dessutom råkar sammanfalla i hög grad med centermotionen från förra året? Det här råkar nämligen vara en mycket stor och omfattande utbildningsinsats, och det är hög tid att ge besked om hur den skall se ut i fortsättningen. Eller är det möjligen så, att regeringen umgås med planer på att avveckla hela skolledarutbildningen i en kommande besparingsproposition? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I regeringens budgetproposition betonas att vad gäller kulturpolitiken ”strävandena framför allt inriktas på att i den nya mediasituationen slå vakt om mediernas kulturpolitiska roll, att stimulera kulturen i skolan, föreningslivet och på arbetsplatserna samt att bygga ut kulturverksamheten i underförsörjda regioner”. Det är goda målformuleringar. Mot bakgrund av den snabba utvecklingen just på mediaområdet, det ökade utbudet av bilder och filmer via TV, biografer och videogram hamnar utbildningssituationen i dessa företeelser, inom skoloch föreningsliv, lätt på efterkälken. Ett stort antal utredningar har särskilt betonat vikten av undervisning inte bara i filmoch TV-kunskap utan också i bilden som medium och i de nya medierna som uttrycksmedel, upplevelse och fritidssysselsättning inom olika skolformer. Detta utredningsmaterial visar på behovet av ett samlat krafttag för denna undervisning. Vi förordar ett samlat åtgärdspaket för mediautbildning inom skolans samtliga områden och stadier. Mediautbildning behövs faktiskt redan på förskolenivå. Vi i vpk är i och för sig medvetna om att utbildning inte är allt, utan att det självfallet krävs andra insatser från arbetarrörelsens sida. Men en satsning på kritiskt granskande mediautbildning är ett steg på vägen. I en artikel i Aftonbladet med rubriken ”In med lite kaos i arbetarrörelsen” skriver Eva Wikander: ”En människa med ett rikt inre liv är den absolut sämsta konsumenten av marknadsförda trender och livsstilar. En människa som fått tillfälle att till exempel i skolan plocka sönder en reklambild, analysera den bit för bit, som själv får syn på mönstren i den kommersiella propagandan och kanske också får möjlighet att skapa egna bilder, går sedan vidare med en erfarenhet som ingen kan ta ifrån henne.” Artikeln rymmer många positiva förslag. Dit hör att lärarna skall följa läroplanen och ge barn verktyg att kritiskt granska bilder. Detta kräver utbildning och resurser. Det kräver också försöksverksamhet inom kommunerna. Ljudoch bildverkstaden i Södertälje är ett exempel på en sådan verksamhet med lokalt arbete med video. AV-centralerna utgör en unik resurs för förmedling av kvalitetsfilm m.m. Ljudoch bildverkstäder kan knytas till dessa, varigenom de skulle kunna vara öppna för förskola, skola, studieförbund, föreningsliv och enskilda. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 i detta betänkande.

I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet.
I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet.

Herr talman! När vi i kväll skall ta ställning till den del av budgetpropositionen som rör jordbruk, skogsbruk, fiske, trädgårdsnäring m.m., så sker detta i en i olika avseenden mycket intressant situation för näringarnas och konsumenternas vidkommande. Låt mig därför inleda den här debatten med att uttala tillfredsställelse och rent av en gratulation till de parter som just i dagarna lyckats klara av förhandlingarna om ett nytt jordbruksavtal. Jag tycker faktiskt att det är mycket positivt att man har lyckats slutföra dessa förhandlingar. Om vi på sikt skall kunna klara Sveriges ekonomiska och andra problem, är det samarbete, förståelse och hänsyn vi behöver i stället för uppslitande strider. Vem som skall betygsätta resultatet av ett avtal lämnar jag därhän, men om de ansvariga på båda sidor om förhandlingsbordet har ansett sig kunna göra upp, vill jag gärna uttrycka förhoppningen att det kan ske till gagn för både konsumenterna och näringen. Det är naturligtvis särskilt glädjande att ett avtal har kunnat träffas då oron inom jordbrukarkåren varit så stor, i och med att vi i besparingspropositionen och i andra sammanhang hade fått signaler om nya och tidvis stora kostnader för jordbruksnäringen. Samtidigt hade man ju framför sig ett nytt förhandlingssystem med fria förhandlingar. Mot denna bakgrund var oron naturligtvis befogad, men det är som sagt glädjande att detta har klarats upp för det närmaste året. Många svåra problem återstår dock självfallet. Livsmedelskommittén sitter mitt uppe i ett mycket intensivt arbete för att försöka formulera grunderna och principerna inför framtiden. Vad gäller det som för dagen ligger på vårt bord, skall jag fortsätta med att kommentera ett par andra aktuella saker som är positiva. Jag börjar då med något som många människor kanske tycker är marginellt men som för dem som sysslar med det och är fängslade och hängivna är mycket väsentligt. Jag avser det som budgetpropositionen innehåller beträffande samhällets framtida engagemang inom hästaveln och avelskontrollen och vad som kommer att hända med Wången i Jämtland. Först vill jag då gärna göra den kommentaren, att man i sådana här sammanhang skulle kunna tänka sig att de politiska partierna hade valt att hysa långtgående förväntningar och skriva reservationer med hårda krav och driva dessa med kraft i kammaren. Det hade kanske ändå inte kunnat leda till något. Jag vill uttala min tillfredsställelse över att utskottet i dess helhet i det här fallet i stället har samlat sig till formuleringar och skrivningar som i riksdagssammanhang är mycket långtgående och innebär ganska klara beställningar. Jag tycker att det är viktigt att tala om att jag förstår att man är orolig för vad som skall hända med det älskade Wången i Jämtland. Jag förstår att man tycker att det känns hårt och att man upplever sig utlämnad till egna finansieringsformer. Mot den bakgrunden vill jag citera ur de skrivningar som utskottet menar skall tolkas mycket seriöst i framtiden och även följas upp.

Självfallet krävs att verksamheten i övergångsskedet inte ges alltför snäva ramar.” Det är en för riksdagsspråket ovanligt tydlig skrivning, som följs upp i yrkandet där man säger att man godkänner vad som förordats i propositionen ”samt med anledning av motionerna 1983 84:2333 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört”. Jag har redan citerat vad utskottet anför. Vidare säger man att vi tidigare i utskottet har understrukit angelägenheten av att draghästarnas betydelse inom skogsbruket uppmärksammas. ”Utskottet har också vid flera tillfällen framhållit att hingstuppfödningsanstalten Wången därvidlag har en angelägen uppgift att fylla. Utskottet har alltjämt samma uppfattning.

Det är glädjande att ett enhälligt utskott, och förhoppningsvis redan i afton en enhällig riksdag, står bakom dessa beställningar. Det fanns i budgetpropositionen också ett förslag om att man skulle ta ut ytterligare 15 miljoner i veterinäravgifter för djurvård. Där har vi i utskottet haft en majoritet som har sagt att de 15 miljonerna kan man inte ta ut. Det har då minoriteten gått emot i sin reservation nr 20. Jag vill givetvis här tala för utskottets hemställan, och jag hoppas att riksdagen skall kunna besluta i enlighet med majoritetens förslag om dessa 15 miljoner. Sedan skall jag bara i enkelhet kommentera några andra punkter som här är presenterade och litet principiellt beröra sambandet mellan dem i reservationerna 2 och 3 och i någon mån även i reservation 4. Det gäller markförvärv för jordbrukets rationalisering. Där anser vi för centerns del att samma rörliga kredit som hittills, nämligen 150 miljoner, bör ställas till förfogande för sådana förvärv. Den bör också användas för att kunna komplettera icke fullständiga jordbruk med åker eller skog. Det bör ge möjlighet att i ökad utsträckning uppmuntra det kombinerade jordoch skogsbruket. Det är i största enkelhet vad som sägs i reservationerna 2, 3 och 4. När det gäller reservation 5 skulle jag för centerns del vilja säga att vi naturligtvis är väldigt besvikna över förslaget, att man i en situation när vi i vårt land har ett mycket högt ränteläge — det är betungande inte minst för de nyetablerade jordbrukarna — vid nyetablering i fortsättningen skall ta ut ytterligare 1 90 i kreditgarantiavgift. Det vänder vi oss mot i reservation 5. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer jag har nämnt och till de reservationer i övrigt som mitt namn finns med på och som i debatten här ytterligare kommer att kommenteras av mina utskottskamrater från centern. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det relativt omfattande betänkande från jordbruksutskottet som vi nu behandlar gäller vårt avsnitt i budgetpropositionen. Vi har inom den moderata gruppen gjort en sådan ärendeuppdelning att jag kommer att behandla i första hand de frågor som döljer sig bakom reservationerna 1 och 3 samt majoritetsskrivningen beträffande veterinärorganisationen. Tillsammans med folkpartisterna har vi moderater i reservation nr 1 upprepat vårt tidigare krav när det gäller investeringsförbud i lantbruket. Vi anser inte att ett sådant tjänar något syfte för jordbruket. Det är ingen hemlighet för oss reservanter att vi har en överskottsproduk tion, speciellt på animaliesidan, som är ekonomiskt besvärande för jordbruket. Vi anser ändå att det är till mera skada än nytta för denna bransch att nödgas dras med förbudet. Under de förhållanden som nu råder kan inte jordbruket utvecklas, effektiviseras och bli en bättre näring. Under de år som vi nu haft investeringsförbud har vi dessutom kunnat iaktta att investeringarna varit förhållandevis höga. Det beror på att dispenser har givits i icke helt obetydlig omfattning. Herr talman! Med detta ger jag uttryck för vår principiella syn på den typ av ingrepp som det här är fråga om. Så mycket värre är denna åtgärd som ryktet gör gällande att dispenserna är rent av onödigt generösa. Det innebär då att vi bara har fått ytterligare regleringar, och att besluten om investeringar — kanske nog så viktiga sådana — flyttats från bondens eget hem till lantbruksnämndens sammanträdesrum i residensstaden. Det är en ordning som vi inte vill ställa oss bakom. Jag yrkar med detta bifall till reservation 1. I reservation 3 behandlas markförvärv för jordbrukets rationalisering. Under några år har lantbruksstyrelsen disponerat en rörlig kredit för förvärv av mark från i första hand skogsbolagen. Det är mark som i skogskrisens skugga har utbjudits till försäljning. Mark har på så sätt frigjorts och i många fall blivit ett värdefullt tillskott till den övriga mark som lantbruksverket disponerar för rationaliseringsändamål. Denna speciella mark som inköpts från skogsbolagen skall enligt regeringens mening dock i första hand hembjudas till domänverket. Detta är ett förhållande som vi inte kan acceptera. Domänverkets innehav av mark har enligt vår mening inget egenvärde, vilket inte betyder att inte domänverket som regel är en god förvaltare av statens mark. Men att, som det nu är fråga om, av principiella skäl tillföra domänverket mer mark motsätter vi oss. Vi har i en motion, som dock inte behandlats i detta sammanhang utan remitterats till näringsutskottet, mera ingående utvecklat vår syn på domänverkets verksamhet och markinnehav. Då vi nu deltar i debatten på denna punkt gör vi det mera med stöd av en motion från centerpartiet, i vilken framförs i huvudsak samma uppfattning. Vi delar alltså centerpartiets uppfattning att domänverket i stället för att tillföras mer mark skall ställa sitt markinnehav till förfogande för den mera kontinuerligt pågående strukturförbättring som äger rum inom den privata sektorn. Många enskilda jordoch skogsbrukares otillräckliga markinnehav kan med en sådan markförstärkning göras till bra och bärkraftiga enheter. I den motion som jag nyss åberopade och som behandlas i näringsutskottet har vi dessutom föreslagit att domänverket skall åläggas att genomföra viss utförsäljning av sitt jordbruksinnehav. Detta bör ske i takt med att löpande jordbruksarrenden går ut, och marken bör naturligtvis i första hand utbjudas till de nuvarande arrendatorerna. Detta får vi återkomma till när ett betänkande från näringsutskottet föreligger. Herr talman! Jag vill också säga några ord om den del av utskottsbetänkandet som handlar om djurens hälsooch sjukvård. I den frågan har vi för ovanlighetens skull fått ett omvänt majoritetsförhållande. Socialdemokra I ett förslag från djurhälsoutredningen för något år sedan framfördes att distriktsveterinärkåren borde utökas och därmed ges rimligare arbetsförhållanden. I rådande ekonomiska läge förutsatte utredningen att några ytterligare budgetmedel för verksamheten inte var att vänta, varför den utökning av veterinärkåren som föreslogs skulle finansieras av djurägarna. Härom var utredningen enig. Däremot rådde delade meningar beträffande sättet att ta ut djurägarnas bidrag till den tänkta finansieringen. Ett av förslagen innebar att en djursjukvårdsavgift skulle betalas till veterinären vid besöket. För att undvika ett sådant uppbördsförfarande, som veterinärkåren tyckte uppriktigt illa om, förespråkade jag ett system med differentierade arvodesoch lönedelar i veterinärernas lönesättning. Det innebar att vi i ersättningen till veterinärerna skulle få en förskjutning från nuvarande 50/50-basis mot t.ex. en 40-procentig lönedel och en 60-procentig arvodesdel. En sådan omfördelning skulle ge utrymme för att med budgetmedel bestrida de nya tjänster som då var aktuella. Riksdagen valde som bekant systemet med djursjukvårdsavgift. Detta innebär att veterinären vid ett sjukbesök hos en djurägare nu har att utöver arvode samt ersättning för resa och eventuell medicin ta ut djursjukvårdsavgiften. Vid beslutstillfället bedömdes denna uppgå till ett belopp i storleksordningen 5-10 kr. Redan vid systemets ikraftträdande hade emellertid beloppet ökat, så att 25 kr. skulle tas ut för djur inom animalieproduktionen och 50 kr. för sällskapsdjur. Av naturliga skäl var det endast veterinärer inom distriktsveterinärorganisationen som omfattades av detta beslut. Privatpraktiserande veterinärer hade inte denna uppbördsskyldighet. Den djursjukvårdsavgift som nu har föreslagits skulle bli så betydande att den skulle finansiera ca 30 milj.kr. på veterinärstaten. Utslaget på samtliga sjukbesök skulle beloppet bli ca 60 kr. Differentierat på de olika djurägarkategorierna skulle beloppet sannolikt bli 50 resp. 100 kr. Denna höjning, herr talman, är enligt vår mening ett klart avsteg från riksdagens beslut om att djurägarna skulle finansiera viss förstärkning av distriktsveterinärkåren. Djursjukvårdsavgifterna har i stället kommit att bli ett instrument för jordbruksministern att göra en omfördelning av veterinärkostnaderna mellan djurägarna och staten. Jordbruksministerns förslag innebär således, vilket också klart utsägs i propositionen, att djurägarna i fortsättningen får ta en större andel av dessa kostnader. Vi är inte nu beredda att acceptera detta. Det utsätter enligt vår mening hela distriktsveterinärorganisationen för en stor påfrestning. Man kan rent av frukta att denna organisation på sikt — kanske inte alls på så lång sikt — bryts sönder. Verksamheten kommer i så fall i de djurtäta områdena i landet att, naturligtvis ganska förnämligt, ombesörjas av de privatpraktiserande veterinärerna. Denna utveckling är för de djurtäta områdena i och för sig inte att beklaga, då den förmodligen blir billigare för djurägarna, men den innebär dess värre — och det är vi inte beredda att acceptera — att de djursvaga och mer glest befolkade delarna av vårt land löper risk att få klart otillfredsställande och framför allt dyrare veterinära tjänster. För den skull är vi i moderata samlingspartiet inte beredda att vara med på en sådan förändring, mera betingad av omfördelningsskäl, som vi nu står inför. Vi menar att en sådan omfördelning av kostnadsansvaret, som naturligtvis kan diskuteras ur besparingssynpunkt, måste föregås av en ordentligt diskussion. Om en sådan diskussion leder fram till att en förändring bör komma till stånd, skall man fatta ett principbeslut om den nya inriktning som distriktsveterinärorganisationen då ställs inför och om hur vi skall lösa frågan om veterinärvård i Sverige. Jag vill inte undanhålla kammaren att jag ändå tycker att detta skulle vara en felaktig utveckling, då distriktsveterinärorganisationen med den utformning den haft har varit billig för samhället, inneburit rimliga kostnader för djurägarna och framför allt varit utomordentligt väl fungerande. Jag har någon gång tidigare påstått här i kammaren att om ohälsa skulle vara för handen, är det säkrare att vara so eller ko i vårt land än att vara människa. Humanvården har faktiskt ingenting att ge som förebild för en bättre djurhälsovård. För den skull är det enligt min mening klart att vi skall vara aktsamma om den distriktsveterinärorganisation vi har. Från majoritetens sida har vi i detta sammanhang framfört att distriktsveterinärorganisationen också detta budgetår bör tillföras ett i förhållande till regeringens förslag med 15 milj.kr. uppräknat anslag samt att sättet för avgiftsuttaget bör bli föremål för en översyn i lantbruksstyrelsen och att organisationen bör ges den inriktning som vi har uttalat oss för. Herr talman! Jag yrkar på denna punkt bifall till utskottets hemställan. Det finns en punkt i betänkandet som tidigare berörts av Einar Larsson och som gäller en nyordning beträffande hästaveln och hingstuppfödningsanstalten Wången. Jag tycker att det är tillfredsställande att utskottet har kunnat enas om en gemensam skrivning och varit överens om att den nya organisationen, som i och för sig kanske för hästfolket ter sig som en något äventyrlig nyordning, ändå i de väsentliga delarna, så långt vi kan bedöma, leder till att hästavelsarbetet tryggas.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

Herr talman! Jag kommer i detta anförande att uppehålla mig vid de budgetfrågor som berör jord, skog och fiske, medan min partikamrat Lars Ernestam skall ta upp frågor med anknytning till miljöavsnitten. Huvudmålet för en samlad livsmedelspolitik och därmed också för jordbrukspolitiken skall vara att trygga Sveriges livsmedelsförsörjning såväl i fredstid som under avspärrning och krig. Folkpartiet hävdar att näringslivet i stort skall grundas på enskilt ägande och enskild företagsamhet. Detta synsätt gäller givetvis också som en grundläggande förutsättning för jordbruksnäringen. Folkpartiet menar att det är viktigt att odlingsbygderna hålls befolkade även fortsättningsvis och därmed levande och möjliga att utnyttja för turism och rekreation. Jordbruket och skogsbruket har en mycket stor betydelse för att upprätthålla den regionala balansen i landet. För en god landskapsvård är ett aktivt jordbruk nödvändigt. Enskilt ägda familjejordbruk bör även fortsättningsvis vara den dominerande brukningsformen. Antalet arrendatorer växer. Det ställer stora krav på en riktig avvägning mellan trygghet och rättvisa i förhållandet mellan ägare av jordbruksoch skogsbruksfastigheter och de aktiva jordbrukare som arrenderar marken. Ett regeringsförslag har lagts på riksdagens bord. Även om förslaget kommer att i huvudsak behandlas i annat utskott än jordbruksutskottet, är frågorna av vikt även ur de synpunkter som jordbruksutskottet har att hävda. Jordförstöring, vindoch vattenerosion är stora hot mot den odlingsbara marken på många håll i världen. Vetskapen om dessa förhållanden måste också vägas in vid vår behandling av frågan om hur mycket av nu odlad areal som skall hävdas i framtiden. Det här är en fråga som 1984 års livsmedelskommitté säkerligen har anledning att fundera över. I vår debatt om överskottsproblem för svenskt jordbruk måste vi akta oss för att förtränga att en stor del av världens befolkning svälter. Brist på näringsriktig föda orsakar stor barnadödlighet i tredje världen. Jag anser att vårt globala ansvar i livsmedelsförsörjningen är större än vad vårt lands storlek och befolkningstal egentligen skulle ge anledning till. Vårt jordbruk och våra jordbrukare tillhör de främsta i världen i vad gäller effektivitet, och vårt ansvar är därför mycket stort när det gäller världens livsmedelsförsörjning. Vår samhällsekonomi är i olag. Lönsamheten i svenskt jordbruk har gått ner. Många, särskilt yngre, jordbrukare kämpar en ojämn kamp med stegrade kostnader och sjunkande priser på sina produkter. Det finns en gräns för ökning av den egna arbetsinsatsen. Produktionsökning är heller ingen vettig lösning i nuläget. I detta läge är det av vikt att på skilda sätt göra insatser för att rationella och framtidsinriktade jordbruksföretag inte skall slås ut. Den sjunkande lönsamheten har bl.a. lett till att investeringsverksamheten inom jordbruksnäringen gått ner kraftigt. Trots detta vill regeringen att byggförbudet för djurstallar skall förlängas. I reservation 1 yrkar vi på att lagen om förbud mot nybyggnad av djurstallar skall upphävas. Jag yrkar bifall till denna reservation. När det gäller den rörliga kredit som lantbruksstyrelsen under senare år disponerat för större förvärv av mark från domänverket och större skogsbolag, har folkpartiet inget att erinra mot att beloppet sänks. Vi menar dock att sådan inlöst mark bör av lantbruksstyrelsen i första hand erbjudas enskila jordbruksoch skogsbruksägare för förstärkning av enskilda brukningsenheter. Jag yrkar bifall till reservation 3. I reservation 7 beträffande Främjande av trädgårdsnäringen framhålls vikten av att denna energikrävande näring ges stöd, så att man kan finna nya vägar till besparingar och utveckling. Vi anser det rimligt att en viss del av de kollektiva medlen från handelsgödselavgiften går till projekt för främjande av trädgårdsnäringen. Jag yrkar härmed bifall till denna reservation. Folkpartiet har motsatt sig höjningen av skogsvårdsavgiften, som tas upp i skatteutskottets betänkande. I vår motion har vi ansett det vara av vikt att skogsvården finge arbetsro. Med tanke på den massiva kritik som tidigare beskattningsoch tvångsförslag från regeringens sida har mött är det förvånansvärt att jordbruksministern inte för gott har avskrivit planerna på sådana åtgärder. I budgetpropositionen antyds det att sådana fortsättningsvis kan bli aktuella. I reservation 10 tar vi upp frågan om samråd mellan regeringen och berörda myndigheter samt skogsnäringen. Det är en angelägenhet som folkpartiet kan stödja. Jag yrkar bifall till reservation 10. Jag yrkar också bifall till reservation 11. I reservation 17 går folkpartiet emot jordbruksministerns förslag om avbemanning och försäljning av forskningsfartyget Thetis. Utskottets majoritet följer departementets förslag. Vi menar att det innebär en oförsvarlig sänkning av ambitionsnivån när det gäller undersökningar till havs. Det är också vad fiskeristyrelsen anser, och vi har funnit anledning att följa fiskeristyrelsen i detta avseende. En försäljning av Thetis bör inte få leda till en försämring av den naturvetenskapliga havsforskningen. Jag yrkar således bifall till reservation 17. När det gäller lån till fiskerinäringen yrkar jag bifall till reservation 18. I densamma hänvisas till att taket för enskilt lån legat stilla sedan år 1978. Med hänvisningar till prishöjningar som ägt rum och med beaktande av det lånebehov som uppenbarligen finns är det befogat att något öka utrymmet för lån till fiskerinäringen. Vid införandet av handelsgödselavgiften förutsattes att återbäringen av avgiftsmedel skulle ske till de näringar som låg utanför jordbruksprisregleringen, bl.a. trädgårdsnäringen. Av den anledningen yrkar jag avslag på regeringens förslag att livsmedelsverkets kostnader för pesticidkontroll skulle finansieras via de nämnda handelsgödselavgifterna, vilket innebär bifall till reservation 19. Djursjukvårdsavgiften har varit uppe till behandling här tidigare och även diskuterats tidigare i kvällens debatt. Storleken av denna avgift har varit ett stort och viktigt debattämne i jordbruksutskottet under en längre tid. Jag anser att det är mycket väsentligt att vi i jordbruksutskottet kunde få majoritet för att begränsa höjningen av djursjukvårdsavgiften. Det är nämligen av stor betydelse för en fortsatt utveckling av distriktsveterinärverksamheten och den förebyggande djursjukvården. 1982 års riksdagsbeslut om organisation och finansiering av djurens hälsooch sjukvård innebar en ökad finansiering från djurägarnas sida. Men avgiftshöjningar måste vara av en storleksordning som inte drastiskt förändrar verksamhetens utform ning eller inverkar menligt på verksamheten, i det här fallet den förebyggande djursjukvården. Det förekommer ganska alarmerande uppgifter om att djurägare väntar längre än tidigare med att söka veterinärhjälp, att nödslakt eller sanitetsslakt ökat och att den förebyggande vården kanhända åsidosätts. Vi skall vara medvetna om att tillgången till goda livsmedel till rimliga priser också är avhängig av en god djurvård i djurstallarna. Det är ett stort samhällsintresse att distriktsveterinärorganisationen fungerar tillfredsställande. Djursjukvårdsavgiftens storlek för budgetåret 1983/84, alltså innevarande budgetår, beräknades med utgångspunkt i ett antagande om att antalet förrättningar skulle bli ca en miljon per år. Mot bakgrund av erfarenheterna hittills beräknas antalet förrättningar nu till endast ca 520000. En kraftig höjning av djursjukvårdsavgiften krävs då, enligt regeringens bedömning. Risken med regeringens förslag är att antalet förrättningar ytterligare går ned. Vi vill inte ta den risken, och jag yrkar därför avslag på reservation 20 och bifall till utskottets hemställan på den punkten. Herr talman! I de just avslutade avtalsförhandlingarna mellan regeringen och jordbruksnäringens representanter skulle behandlas ett regeringsanspråk om att inom ramen för jordbruksregleringen skulle upptas ett belopp om 15 milj.kr. för just finansiering av en viss del av djursjukvården. Jordbruksministern är här, och jag vill passa på att fråga honom vad utfallet kan ha blivit på den punkten i de nu avslutade förhandlingarna. Herr talman! Här har tidigare uttalats tillfredsställelse över att regeringens kommitté har kommit överens om prissättning och inkomstläge inom jordbrukssektorn. Från folkpartiets sida kan vi instämma i att det är bra med förhandlingsöverenskommelser, även om vi tidigare har kritiserat nymodigheter med direkta förhandlingar mellan regering och jordbruksnäring. Detta system har, såvitt vi har förstått, inneburit att konsumentdelegationen och kanske t.o.m. jordbruksnämnden som myndighet har fått en sidoordnad funktion. Man kan i sammanhanget ställa frågan om just det här nya sättet att förhandla fram priser inom jordbruksregleringens ram skall vara något som man fortsätter med i framtiden. Herr talman! Jag vill till sist yrka bifall till de reservationer där folkpartiets representanter finns med och i övrigt till utskottets hemställan.